Fru talman! Jörn Svensson har frågat mig om den svenska regeringen ämnar arbeta för ett uppbrytande av jordbruksregleringen. Vidare har Jörn Svensson frågat mig om den svenska regeringen ämnar tillåta en väsentligt ökad import av jordbruksprodukter från främst EG-länderna. Slutligen har Jörn Svensson frågat om den svenska regeringen är beredd att låta arbetet för sundare livsmedel och sundare lantbruksmetoder stå tillbaka till förmån för en anpassning till EG:s och USA:s nivå på livsmedelspolitiken. Världsmarknaden för livsmedel präglas i dag av manipulationer och spekulativa beteenden, enligt Jörn Svensson. Enligt min mening gäller att de stora aktörerna på världsmarknaden, främst USA och EG, sedan länge befinner sig i en ohämmad exportkonkurrens. Detta har på senare tid lett till kraftigt fallande världsmarknadspriser och en djup internationell jordbrukskris där den alltmer inflammerade konflikten mellan USA och EG skapar risker för handelskrig. Två utvecklingsmöjligheter synes föreligga. Det första alternativet innebär att USA och EG till sist tvingas att göra upp sinsemellan och träffa en överenskommelse i ömsesidigt intresse, innebärande en uppdelning av världsmarknaden. Det blir i så fall en uppgörelse ovanför de små ländernas huvuden och till klar nackdel för många av de utanför stående länderna. Det andra alternativet utgörs av en multilateral lösning inom ramen för GATT rundan. Inom den ramen har såväl usom i-länder en möjighet att påverka utformningen av uppgörelserna. Regeringen anser det vara i Sveriges intresse att genom aktiv medverkan stödja det senare alternativet. Detta är bakgrunden till vårt stöd för jordbruksförhandlingarna i den nya GATT rundan. Vad slutresultatet blir av denna låter sig i dag icke förutses. Målsättningar för förhandlingarna är bl.a. att de deltagande länderna skall minska de stora exportöverskotten och minska de negativa effekterna av olika former av subventioner. - Sveriges deltagande i dessa förhandlingar innebär sålunda inte att det föreligger planer från regeringens sida på ett ”uppbrytande av den svenska jordbruksprisregleringen”. Den andra delfrågan som Jörn Svensson ställer till mig gäller om regeringen ämnar tillåta en väsentligt ökad import av jordbruksprodukter från främst EG-länderna. I denna fråga ligger tanken att regeringen skulle vara inställd på en framtida särskild förmånsbehandling av jordbruksimporten från EG i form av lägre gränsskydd. Regeringen har inga planer att verka i den riktningen. Till sist frågan om Sveriges anpassning till EG:s och USA:s bestämmelser på livsmedelsområdet. Utrikeshandelsministern besvarade förra veckan en interpellation av Jörn Svensson om Sveriges EG och Europapolitik. I det svaret redovisade hon bl.a. innebörden av samarbetet mellan EG och EFTA-länderna i fråga om bestämmelser på olika områden. I den mån livsmedelsområdet kommer att beröras av överläggningar härom gäller — liksom i fråga om GATT-rundan — för svensk del att vi har som utgångspunkt 1985 års livsmedelspolitiska beslut, där konsumenternas krav på livsmedlens kvalitet och hänsynen till djur och miljö står i förgrunden på ett starkare sätt än tidigare. Någon särskild harmonisering med USA pågår inte.

Fru talman! Jag tackar för svaret. Jordbruksministern förtjänar en eloge för ett mycket klargörande och intressant svar. Bakgrunden till interpellationen är följande —som jag tycker att jordbruksministern bör känna till: När riksdagens EFTA-delegation besökte Geneve sent i höstas, refererade GATT:s generalsekreterare till Mats Hellströms utnämning med den uttalade förhoppningen om dess positiva betydelse för en kommande liberalisering av handeln med jordbruksprodukter. Än mer uttalade förhoppningar i samma anda när det gäller kommande relationer mellan Sverige och EG framgick i enskilda samtal med befattningshavare vid de svenska representationerna i Geneve och Bryssel. Svenska tjänstemän har givetvis rätt att uttrycka sina personliga åsikter i personliga samtal, och vad beträffar generalsekreteraren var hans referens möjlig att tolka på något olika sätt. Men jag fann det ändå befogat — mot denna bakgrund — att interpellera för att få regeringens inställning belyst. Jag vill göra några kommentarer till sakinnehållet. Den hållning Mats Hellström redovisar när det gäller den vidare internationella aspekten är säkerligen den enda rimliga. Det vore mycket olyckligt, om en separatuppgörelse skedde mellan USA och EG med uteslutande av andra intresserade parter. De mindre staterna, och kanske speciellt tredje världens länder, skulle bli förlorarna — alldeles som Mats Hellström själv antyder. GATT erbjuder dock en möjlighet för dessa länder att inte bara hävda sin livsmedelsexport, utan också nå en förståelse för att ett hänsynslöst sönderbrytande av de lokala livsmedelsmarknaderna, en ökad utbredning av kommersiella grödor och industriella driftmetoder på de internationella livsmedelskoncernernas villkor kan förvärra den ekologiska situationen och skada förmågan till självförsörjning i en allt svårare befolkningssituation. Vad gäller relationerna mellan Sverige och EG är det också bra att Mats Hellström slår fast vad som är den svenska utgångspunkten på jordbruksområdet. Perspektiven på detta område har på senare år förändrats och vidgats. Villkoren skiljer sig i mycket från vad som annars gäller, t.ex. i fråga om varuhandel av annat slag. Vi vet numera att det inte bara är livsmedlens priser det gäller. Det handlar om kvalitet och näringsvärde — egenskaper som inte så sällan kommer i motsättning till artificiella och kemikaliserade driftsformer. Vi vet att det går att producera på ett sundare sätt, om distribution och marknad kan garanteras. Det handlar om ekologi, där vi tvingats konstatera hur ytligt sett rationella produktionsmetoder slår tillbaka i form av skador och olika externa kostnader. Det handlar om sambandet mellan kost och folkhälsa. Det är klarlagt sedan länge, att bakom flera av de stora folksjukdomarna ligger en felaktig kosthållning och — indirekt — också felaktigheter vid produktion och beredning. Det handlar slutligen även om regionalpolitik och sårbarhet: Alltmer allmänt börjar man komma fram till att livsmedelsproduktion inte bara kan koncentreras till de stora slätterna utan att det ligger ett värde i en rimlig grad av regional självförsörjning. Alla dessa omständigheter ger ett starkt stöd för det som Mats Hellström anger som utgångspunkten för den svenska synen på gränsskydd och jordbruksreglering. I denna syn kan regeringen — som jag ser det räkna på stöd både av en växande och alltmer medveten folkopinion och av en majoritet av riksdagen, något som bör kunna stärka regeringen inför förhandlingar med EG. Sett i ett större och mer allsidigt perspektiv framstår det som en fördel för Sverige att man på jordbruksområdet har ett sådant mått av politiska instrument för jordbruksoch livsmedelspolitiken. Det vore inför framtidens frågeställningar och problem olyckligt, ifall man skulle bryta ner och upplösa detta system av styrmöjligheter. En annan sak är, att systemet kan behöva förändras till riktning och innehåll för att just ge stöd åt vad som är en tidsenlig strävan i livsmedelsproduktion och ekologi. Ett stöd för den nuvarande jordbruksregleringen och för styrsystemet som sådant skall inte utformas med hänsyn till konservativt protektionistiska utgångspunkter utan baseras på möjligheterna att använda stödet på ett dynamiskt sätt i framtiden. I detta stycke, liksom när det gäller den allmänna utgångspunkt som Mats Hellström redovisat, kan han räkna på en positiv hållning från det parti jag representerar. Även om det nu råkar vara så, att intresset i EG-länderna när det gäller dessa nya aspekter på jordbruksoch livsmedelspolitiken fortfarande är svagt och outvecklat, tror jag att Mats Hellström har en viktig poäng när han hävdar denna utgångspunkt. Det är inget tvivel om vad tiden arbetar för på detta område.
Fru talman! Först till Jörn Svenssons referat av samtal under olika resor. Jag känner mig snarast smickrad om GATT:s generalsekreterare har tillmätt min person någon betydelse i GATT-sammanhang. Bakgrunden är den jag redovisat här. Vad vi arbetar för är att efter förmåga — Sverige är ju förvisso inte en av de stora aktörerna inom jordbruksområdet — medverka till att föra in förhandlingarna i GATT, så att en uppgörelse inte träffas över våra huvuden. Vi har fortfarande en ganska hygglig förhoppning om att detta skall kunna genomföras. Jag vill ändå — med tanke på de senaste veckornas pressdebatt — varna för en överdriven optimism. Det har sagts att nu är handelskriget mellan USA och EG avblåst i och med att man har nått en överenskommelse om de regler som skall gälla för USA nu när Spanien och Portugal blir EG-medlemmar. Det är riktigt att den mycket akuta upptrappningen och inflammerade konflikten under januari — då USA hotade med specialtullar på fransk konjak, brittisk gin, holländsk ost, danskt kött osv. för att pressa EG mycket hårt och där EG ville slå tillbaka med specialtullar på amerikanskt foder som exporteras till EG osv. — är avblåst, och det är bra. Men det innebär inte att USA:s och EG:s ohämmade konkurrens på den alltmer krympande världsmarknaden är avblåst. USA har fortfarande det program som kallas Biceps och som backas upp av vad man kallar en krigskassa, war chest, för att så att säga möta EG på världsmarknaden och subventionera mer än EG för att därmed tvinga EG till någon sorts disciplin, tvinga EG till förhandlingsbordet. Det är en konkurrens som fortsätter. Konkurrensen fortsätter i Mellersta Östern, som är en av de kvarvarande delarna på världsmarknaden, och på några andra områden. Den leder till att spannmålspriserna sänks på ett ohållbart sätt. Det återspeglas på oss i Sverige genom att vi får mycket kraftigt fallande spannmålspriser, som leder till att vi får subventionera vårt överskott under det här året med sammanlagt mer än 1,5 miljarder. Det ger oss i längden en ohållbar påfrestning på vårt regleringssystem. Vi måste minska vårt överskott. Vi måste få in mer av förenklingar i vårt prisregleringssystem. Vi måste få in mer av marknadssignaler, som när vi i höstas kunde få en viss sänkning av inlösenpriset på spannmål osv. Vi måste alltså minska vårt eget överskott. Men även om vi kan göra det är påfrestningen på oss från den internationella konkurrensen utomordentligt stark. Den grundläggande bedömning man ändå bör kunna ha är att det skall vara möjligt att föra in frågorna i GATT och få en förhandling i GATT. Hur den sedan kommer att sluta är som sagt omöjligt att säga. Man skall vara medveten om att det rör sig om ett område som är mindre harmoniserat än något annat också inom EG. Det är t.ex. ingen tillfällighet att man i deklarationen från GATT-rundans start i Punta del Este talar om att gradvis reducera effekterna av subventionerna och att ta itu med deras orsaker. Det är såväl på svenska som på engelska en märklig formulering, som visar hur svårt det har varit att komma fram till en överenskommelse ens om vad man skall förhandla om. Man säger inte att man skall gradvis minska subventionerna utan att man skall minska de negativa effekterna av subventionerna. Allt detta visar att man rör sig i en materia där förutsättningarna för att föra förhandlingar är mindre och där problemen är svårare än på de allra flesta områden inom handeln. Detta gäller GATT, och det gäller också inom EG. Jag kan som ett exempel nämna att vi har fått en ny konflikt mellan EG och USA kring möjligheten att handla med kött från djur som växt upp med tillväxt befrämjande hormonpreparat. Vi har förbjudit sådana preparat i Sverige, och även EG har ett förbud. Men EG har först i höstas påbörjat en intern harmonisering av sitt kontrollsystem. Man har alltså inget gemensamt kontrollsystem, men har nu börjat diskutera hur man kan harmonisera kontrollsystemet inom EG beträffande tillväxtbefrämjande hormoner i kött. Detta har lett till en ny konflikt med USA, som anser detta vara ett handelshinder. I den här frågan intar givetvis EG och Sverige samma ståndpunkt. Jag nämner denna fråga bara som ett exempel på att också beträffande det som Jörn Svensson hänvisar till, den s.k. vitboken beträffande harmonisering inom EG, ligger jordbruksfrågorna internt inom EG betydligt senare och är svårare att klara också inom EG självt än frågor på de allra flesta andra områden, utom möjligen skatteområdet.

Fru talman! Mats Hellström gav här en mycket värdefull redogörelse för maktförhållandena på den internationella jordbruksoch livsmedelsmarknaden. Jag tror det är nyttigt att dessa synpunkter kommer fram i den offentliga nationella debatten. Vi skall naturligtvis inte överskatta våra möjligheter att påverka utvecklingen, men jag tror ändå att det är viktigt att det politiskt slås fast att Sverige har bestämda utgångspunkter bakom vilka står en svensk folkopinion och en riksdagsmajoritet, som stöder tanken på en bestämd profil i dessa stycken, en profil som åtminstone jag och säkert många andra betraktar som framsynt och i längden riktig. Det är möjligt att yttrandet av generalsekreteraren i GATT, vilket för övrigt fälldes i ett mycket kort hälsningsanförande, var föranlett av diplomatisk artighet inför ett svenskt besök, men det hade ändå en innebörd och gav Mats Hellström ett lämpligt tillfälle att klargöra regeringens inställning. Låt mig till sist kommentera frågan om subventionssystemen. Även om det nu inte är rätta tillfället att fördjupa sig i en diskussion om dessa vill jag säga att jag inte tror att man inom överskådlig tid kan helt komma ifrån sådana system. Jag tror inte heller att de är entydigt negativa; det beror helt på hur de används. Våra egna spannmålssubventioner är kanske ett exempel på det jag nämnde inledningsvis, nämligen att det finns många skäl som talar för att man bör förskjuta accenter och tonvikt i det svenska stödoch prisregleringssystemet så att det kan ske en nedtoning av stödet till spannmålsproduktionen till förmån för annan typ av produktion.
Fru talman! Också jag tror att det förhåller sig så som Jörn Svensson sade avslutningsvis, nämligen att detta är ett område där olika typer av subventioner finns och kommer att finnas längre än på de flesta andra områden. Man kan naturligtvis bara spekulera i vilka orsakerna till detta är. Om man går igenom den jordbruksekonomiska litteraturen, vilket jag förvisso inte har gjort systematiskt, finner man att den innehåller anmärkningsvärt litet av analys av varför nästan alla länder — det finns några undantag: Australien, Nya Zeeland, England före EG-inträdet — av olika historiska omständigheter har kommit att hamna i ett system som innebär ett högt gränsskydd när det gäller just jordbruksområdet och inte tillämpar den typ av frihandel som finns på andra områden. En möjlig ekonomisk förklaring är att man historiskt har bedömt elasticiteterna som väldigt låga. Man har nog konstaterat trögheterna i anpassningen och bedömt priselasticiteten som mycket liten. Historiskt har man kanske resonerat så att man jämfört med andra områden inte velat riskera att utsätta jordbruket för alltför stor instabilitet och alltför tvära kast. Ekonomiskt sett kan detta vara en förklaring till att nästan alla länder på just detta område har fastnat för ett system som i övrigt är ovanligt. Jag tycker att det vore utmärkt om ekonomiska historiker och andra ägnade sig mera åt forskning inom detta ganska dåligt belysta område. Vad beträffar vår egen situation och vårt deltagande i det internationella arbetet kan man se frågan från en annan utgångspunkt. Jag tror att vi i Sverige har börjat att praktiskt ta itu med överskottsproblemen tidigare än man gjort i de flesta andra länder. Vi har nu kommit ner i balans när det gäller mjölkproduktionen och har inte längre något mjölkberg eller smörberg. Inom en ganska kort tid kommer vi att vara i balans också när det gäller nötkött. Vi har fortfarande ett fläsköverskott, men enligt många bedömare är vi ganska snabbt på väg mot balans även beträffande den produktionen. Kvar står då det utomordentligt svåra problemet med vårt stora spannmålsöverskott. Med tanke på interpellationens formulering är detta inte rätt tillfälle att mera ingående diskutera den frågan, men jag vill ändå göra ett par kommentarer. I Sverige har vi — jag menar då såväl jordbrukarna som samhället — påbörjat ett arbete med att minska våra överskott som man i andra länder ute på kontinenten och i internationella sammanhang ännu så länge mest diskuterar och debatterar. Jag har förhoppningen att vi i Sverige kanske bättre än andra länder skall kunna ta oss igenom den ganska besvärliga omställning som en minskning av överskotten kommer att innebära för stora delar av svenskt jordbruk, så att vi efter denna omställning kommer fram till ett jordbruk som är mer konsumentvänligt och miljövänligt än det är i dag. I grunden har jag alltså en ganska optimistisk syn på våra framtida möjligheter att klara denna omställning, men jag tror att den kommer att medföra några ganska besvärliga år framöver för många jordbrukare.
Fru talman! Det är förvisso intressant att ingå i ett samtal om de europeiska jordbruksregleringarnas historiska ursprung. Det har naturligtvis funnits protektionistiskt-ekonomiska bakgrunder, men det har säkerligen också varit så att jordbrukarna under 1930-talet, då dessa system företrädesvis växte fram, var en mycket talrikare kategori än i våra dagar. Den var politiskt intressant — det var så att säga politiskt profitabelt att föra den typen av jordbrukspolitik. Det fanns också hos t.ex. liberala och demokratiska regimer en viss rädsla för att auktoritära ideologier skulle vinna insteg bland jordbrukarna, såsom visade sig vara fallet under depressionen i Tyskland bl.a. Jag tror att det fanns en blandning av rationella och mindre rationella orsaker till att dessa system växte fram, men det intressanta är ju att man nu kan se att ett sådant här styrsystem, när man nu har det, kan användas på ett dynamiskt och positivt sätt. Det är det man bör notera, menar jag, i relation till de framtida behoven av omformning och omstrukturering. Det hävdas nämligen från en del debattörer i olika partier att man inte kommer till rätta med överskottsproblemen med mindre än att man sopar undan systemet, bryter ned det och låter marknadskrafterna agera helt och hållet fritt. Det tror jag är en definitivt felaktig uppfattning. Jag tror dessutom inte att den tjänar den typ av mer hälsomässigt sundare och ekologiskt bättre jordbruk som man på bred front här i Sverige ändå är överens om är det önskvärda.
Fru talman! Inte heller jag tror att det är en framkomlig eller bra väg att på något drastiskt sätt införa marknadsprisbildning och frihandel i fråga om jordbruksprodukter. Sverige kan inte och bör inte ensamt genomföra en sådan omläggning — det har jag sagt i flera anföranden. Det skulle kunna leda till just det som Jörn Svensson talade om och även till försämringar när det gäller konsumentintressen, miljöhänsyn och annat. Vad det handlar om är egentligen någonting mycket svårare, nämligen att i ett mycket besvärligt och invecklat regleringssystem successivt bygga in sådana förenklingar men också sådana marknadssignaler att konsumenternas intresse av kvalitativt goda och fullvärdiga livsmedel når fram till producenterna, där mycket i dag har suddats ut mellan producent och konsument. Jag tror att det där finns ett gemensamt intresse, såväl för producenterna att få bättre information om vad konsumenterna verkligen önskar som för konsumenterna att mer än i dag kunna påverka möjligheterna att få mat av bra kvalitet, tillverkad under omständigheter som är rimliga för djurens liv och hälsa. Egentligen står vi inför en svårare uppgift än den som ibland i den förenklade ekonomiska debatten framställs som ett val mellan en fri marknad och en reglering.

Herr talman! Gunnar Björk i Gävle har ställt två frågor till mig: Jag är väl medveten om att försäkringskassorna har haft en arbetssituation som kan beskrivas som ansträngd. Socialförsäkringen har under de senaste årtiondena genomgått stora förändringar. Nya förmåner har tillkommit. Omfattande administrativa förändringar har gjorts i försäkringssystemet. För att öka kassornas möjlighet att handlägga försäkringsärenden och möta den kraftiga ärendetillströmningen på ett sätt som är tillfredsställande för såväl de försäkrade som samhället i övrigt föreslår regeringen betydande resurspåslag för försäkringsadministrationen nästa budgetår. I den nyligen framlagda budgetpropositionen (prop. 1986/87:100, bil. 7) föreslås ytterligare medel — utöver de extra medel som kassorna nyligen tillförts — för att förstärka resurserna inom arbetsskadeförsäkringen. Härutöver beräknas medel för att klara den förväntade volymökningen inom olika delar av socialförsäkringen. Likaså föreslås försäkringskassorna få tillgodogöra sig de resurser som kassorna själva har frigjort genom besparing och rationalisering. Innan ett mer långsiktigt ställningstagande angående resurstilldelning till försäkringskassorna görs anser jag emellertid att en djupare analys erfordras. Jag avser då en analys av sambanden mellan ett fortsatt behov av hög effektivitet inom försäkringsadministrationen och god hushållning med resurserna. Arbetet med en sådan översyn kommer att påbörjas snarast. Härvid får också klaras ut förutsättningarna för att ge den försäkrade fortsatt enkla och effektivisera socialförsäkringen god service samtidigt som en god kvalitet i handläggningen av försäkringsärenden upprätthålls. När det gäller frågan om vilka åtgärder som planeras på längre sikt för att förenkla och effektivisera socialförsäkringen är mitt svar att det pågår ett löpande arbete med förenklingar och effektiviseringar av arbetsrutiner och organisation såväl inom riksförsäkringsverket som inom försäkringskassorna. För att uppmuntra fortsatt förändringsoch utvecklingsarbete föreslår regeringen att medel avsätts även för nästa budgetår för sådan särskild projektverksamhet. Jag vill också framhålla att flera av de kommittéer på socialförsäkringens område som har tillkallats har i utredningsuppdrag att undersöka möjligheterna till lagtekniska och administrativa förenklingar inom den allmänna försäkringen.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

Avsikten med mina frågor var att få en bild av vilka avsikter regeringen har att på sikt se till att vi får ett bra försäkringssystem, att medborgarna utan dröjsmål kan få de upplysningar som de kräver, att socialförsäkringen inte åsamkas onödiga kostnader och att vi får en kontroll som är förnuftig. Min andra fråga gällde vilka åtgärder som planeras på längre sikt för att ta sig an problemen. Försäkringskassepersonalen har under många år haft en svår arbetssituation. Man har ganska ensidigt koncentrerat sig på just personalkostnadsdelen och i ganska liten utsträckning tänkt på sjukförsäkringssystemet i dess helhet. Den nuvarande regeringen har visat väldigt litet handlingskraft. På vissa platser tillämpar man inte ordentlig sjukkontroll längre. I vissa områden godtar man nästan helt uppgiftslämnarens uppgifter. På sikt är det demoraliserande gentemot dem som sköter sig när det gäller uppgiftslämnande. Det är väldigt otillfredsställande att man t.ex. inte längre tillämpar sjukkontroll. Som socialministern nämner har det föreslagits vissa förstärkningar i budgetpropositionen. Man frågar sig ändå, och den frågan vill jag ställa till socialministern: Räcker verkligen detta för att kassorna skall kunna arbeta sig ur de balanser som de för närvarande har när det gäller t.ex. arbetsskadeärenden? Man frågar sig verkligen vad som planeras inför framtiden. Finns det verkligen några tankar på att se över hela systemet, inte bara personalkostnadsdelen? Socialministern nämner i svaret att det föreslås att försäkringskassorna i fortsättningen skall få tillgodogöra sig de resurser som frigörs genom besparing och rationalisering. Jag tycker det är ett tveeggat vapen att använda sig av den principen. Man får en känsla av att socialministern skjuter en del av problemen framför sig och att översynen dröjer. Det är beklagligt att regeringen även på denna punkt saknar handlingskraft. Jag tycker framför allt att regeringen har mycket låg ambitionsnivå. Jag skulle vilja vädja till socialministern att hon inför den framtida planeringen tänker litet mera på de anställda inom försäkringskasseväsendet.

Herr talman! Socialministern har lämnat ett intressant svar på Gunnar = 17februari 1987 Björks i Gävle frågor. Jag vill understryka det Gunnar Björk framhåller, att man har sänkt ambitionsnivån när det gäller försäkringskassornas verksamhet. Under åren 1981-1985 har 2 000 årsarbeten försvunnit från våra försäkringskassor. I årets budgetförslag föreslås en personalökning med 100 personer. Men socialministern undviker noggrant att i sitt svar precisera orsaken till att personal skall återanställas vid försäkringskassorna. Det handlar om en stor och byråkratisk reform, den s.k. timsjukpenningen, som skall genomföras. Vi från centerpartiets sida anser det beklagligt att man hanterar personal och organisation på detta olyckliga sätt. Under ett par års tid har man verkligen dragit åt tumskruvarna. Lokalkontorsnätet är hotat i stora delar av landet. Många av lokalkontoren är redan nerlagda, och filialexpeditionerna är nerlagda. Många län, speciellt glesbygdslän, drabbas mycket hårt av detta sätt att hantera försäkringskassornas organisation. I Kalmar län har 19 filialexpeditioner försvunnit, i Älvsborgs län 15 lokalkontor. Listan kan göras lång på de förändringar som gjorts. Den skulle kunna göras ännu mycket längre om man såg på vilka sparplaner som finns i olika försäkringsdistrikt. Sparar gör man efter de krav på besparingar som ställts från regeringens sida på olika områden. Det har naturligtvis också medfört att den service som försäkringskassorna skall ge allmänheten blivit lidande. Vi ser det på arbetsskadesidan, där alla de fall som ligger obehandlade ständigt växer i antal och där man i vissa fall förhindras av stelbenta byråkrater i centralkassorna att lägga ut arbetsskadeärenden i lokalkontoren, där de skulle kunna handläggas i snabbare takt. Belastningen på försäkringskassorna ökar, antalet anmälda fall ökar, och kontrollen minskar. Detta gör att den personal som tjänstgör är oerhört stressad och söker sig bort från verksamheten. Det är olyckligt att man inte kan behålla en väl utbildad personal i en verksamhet som skall tillföras nya arbetsuppgifter. Det kommer att innebära mycket stora problem under de närmaste åren för försäkringskassorna, om man inte gör något mer än att bara försöka analysera problemen. Problemen är så påtagliga i dag att regeringen borde komma med mer handfasta grepp för att komma till rätta med de problem som föreligger. Som vi tidigare har sagt är det mycket olyckligt att man inte gör något mer än vad som nu är på gång. Det mest olyckliga är att man har låtit det hela bero så länge innan man vidtagit några åtgärder. De problem som har förelegat ute på försäkringskassorna under de senaste åren kan inte ha varit okända för socialministern. Det är väl bara att hoppas att man från försäkringskassorna i vanlig ordning kommer fram med de krav som man har och gör dem synliga för alla. Det var vanligt under tidigare år att man gjorde på det viset.
Herr talman! Jag kan försäkra både Gunnar Björk i Gävle och Karin Israelsson om — och det har jag också sagt i mitt interpellationssvar — att jag är medveten om den hårda arbetssituation som försäkringskassorna har, att situationen har varit ansträngd. 73 Redan innevarande budgetår har vi kommit med en förstärkning på 15 milj.kr. för att förbättra balansen när det gäller arbetsskadorna, eftersom det är där som den stora balansen finns. För det budgetår som börjar den 1 juli blir det för arbetsskadeförsäkringen påslag om ytterligare 30 milj.kr. Jag har vid många tillfällen talat med Försäkringskasseförbundet och med personalen och är väl medveten om den situation som råder. Det är därför som vi inte avvaktat med att ge en ekonomisk förstärkning till det budgetår som börjar den 1 juli utan har kommit med en förstärkning redan nu. Medlen kommer att räcka till ett stort antal nya årsarbetare. Karin Israelsson nämnde timsjukpenningen. Som framgår av centerns motioner går centern emot den sociala rättvisereformen. Här kommer det att ges ett påslag på ungefär 117 milj.kr., som räcker till 710 årsarbetare. Men om jag bortser från det — eftersom centern inte accepterar den reformen — kan jag säga följande. Volymökningen inom socialförsäkringen på 7 milj.kr. räknar vi med räcker till 50 årsarbetare. Arbetsskadeförsäkringens 30 milj.kr., som kommer efter den 1 juli, innebär 210 årsarbetare. En återläggning av kassornas genomförda besparingar och rationaliseringar, som beräknas till 24 milj.kr., ger ungefär 165 årsarbetare. Det har pågått ett mycket intensivt arbete på försäkringskassorna. Man hade under 1984 en kampanj som kallades Sunt förnuft. Man har där kommit med 1 100 förslag till förbättringar i regelsystemet. Flera av förslagen är likartade. Vi har redan påbörjat ett arbete för att göra förfaringssättet enklare. Det är svårt att svara på Gunnar Björks fråga om detta räcker. Men jag tycker att detta är en rejäl satsning — redan innevarande budgetår och också för nästkommande budgetår. Jag tror att detta kommer att förbättra arbetssituationen på försäkringskassorna avsevärt.
Herr talman! Det är konstigt att socialministern inte kan avgöra om medlen räcker till. Man hade ju begärt ungefär 640 tjänster för att kunna jobba vidare med att dels komma ur balanssituationen, dels komma i takt igen. Det är också konstigt när socialministern talar om centerns förslag och social rättvisa. Vad är det, Gertrud Sigurdsen, för social rättvisa i att man inte längre kontrollerar de uppgifter som man får in? Är det social rättvisa mot de tjänstemän och arbetare som ger korrekta uppgifter och är ärliga? Är det någon social rättvisa att yvas särskilt mycket över när man inte ens kontrollerar uppgifterna och inte har någon sjukkontroll? Systemet fördärvas moraliskt sett om man inte sköter kontrollen. Jag tycker att detta är anmärkningsvärt, och här saknar jag faktiskt litet av rättvisa ur social synpunkt gentemot dem som sköter sig. Jag tycker att den redogörelse som lämnats visar på en mycket låg ambitionsnivå. Socialministerns inlägg i debatten har bekräftat den bilden. I svaret sägs dessutom: ”Innan ett mer långsiktigt ställningstagande angående resurstilldelning till försäkringskassorna görs anser jag emellertid att en djupare analys erfordras.” Ungefär den åsikten brukar regeringen inta om den inte har någonting att — Prot. 1986/87:73 komma med. Det är väldigt vad mycket långbänkar det finns i den nuvarande = 17 februari 1987 regeringen! Det här verkar vara en av dem. SE Om åtgärder för att för enkla och effektivisera
Herr talman! Det handlar om en sänkt ambitionsnivå totalt sett jämfört med den som redovisades 1982, eftersom drygt 2 000 årsarbetare har försvunnit från försäkringskassans verksamhet. Eftersom socialministern tydligen har läst vår motion vill jag sedan som ett förtydligande påpeka att vi i centerpartiet är för att deltidsarbetande och skiftarbetande skall få en sjukersättning som motsvarar inkomstförlusten vid sjukdom. Däremot kan vi inte ställa oss bakom det mycket krångliga förslag som nu är lagt på riksdagens bord. Detta betyder ju ett avsteg från det s.k. sunt-förnuft-tänkande som innebär att man vill avbyråkratisera och förenkla så mycket som möjligt. Förslaget är verkligen krångligt och svåröverskådligt, och man kan dessutom inte med säkerhet säga att det är rättvist. Det finns andra förslag att bygga på. Vi är öppna för en diskussion, om socialministern är intresserad av att komma fram till ett bättre förslag. Jag vill också säga att vi i vårt budgetförslag finansierat en förändring av ersättningen till deltidsarbetande. Det handlar alltså inte om att vi är emot social rättvisa. Vi är tvärtom för ett system som innebär social rättvisa och som dessutom baseras på sunt förnuft. Frågan gäller i hög grad också den personal som arbetar på de olika försäkringskassorna. Personalen har behandlats illa och vet fortfarande inte med säkerhet hur framtiden kommer att se ut, eftersom det nu skall påbörjas ett analysarbete vars resultat man inte kan förutsäga. Detta är mycket olyckligt och kommer att medföra en personalflykt. I sådana fall brukar det ofta vara de mest kompetenta som söker sig till andra arbetsuppgifter. För försäkringskassornas del skulle detta innebära att man förlorade en kompetens där den verkligen behövs. Det finns många exempel som visar att sådana här problem kan uppstå. Socialministern har säkert fått dem belysta av de organisationer som har uppvaktat henne i dessa ärenden. Kontentan av detta är att det måste utformas fasta regler för hur verksamheten skall skötas. Man kan inte fortsätta att laborera med personal på det sätt man gjort när det gäller försäkringskassorna.
Herr talman! Jag tycker inte att det är att ha en låg ambitionsnivå när vi redan under innevarande budgetår gör ett betydande påslag och när vi gör det också för nästa budgetår. Det är vidare ganska naturligt att man när det gäller den långsiktiga delen behöver en djupare analys. Efter att ha läst centerns motioner kan jag inte se att det i dem presenteras mer av handlingskraft för att kunna komma till rätta med problemen. När det gäller förbättringen av sjukförsäkringen har jag noterat att centern kan tänka sig att förbättra för de deltidsarbetande. Däremot vill centern inte förbättra för den stora gruppen privatanställda LO-arbetare, som i dag fortfarande har en karensdag. 75 Jag tycker att den sjukförsäkringsreform som nu föreslagits är en av de största sociala rättvisereformerna sedan sjukförsäkringen infördes. Om genomförandet av en sådan social rättvisa skulle förorsaka en del byråkrati, är jag beredd att acceptera detta.

Herr talman! Sten Andersson i Malmö har frågat mig om vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att stödja utsatta kommuner i deras strävan att lösa bostadsproblemen för kommuninnevånare med sociala problem. Bakgrunden till Sten Anderssons interpellation är ett uttalande från generaldirektören för socialstyrelsen Maj-Britt Sandlund i ett regionalt TV-program. Uttalandet gällde en barnfamilj på åtta personer som i brist på bostad tvingats bo mer än ett år på hotell till dryga kostnader för Malmö kommun. Enligt det utdrag av intervjun som jag tagit del av var Maj-Britt Sandlunds uttalande i sin helhet följande: ”Målet måste vara att så snabbt som möjligt kunna bereda människor med olika sociala problem bostäder i vanliga bostadsområden, och det har ni ju gott om här i Malmö.” På frågan om ett år är så snabbt som möjligt svarade Maj-Britt Sandlund så här: ”Det tycker jag inte. Jag tycker det verkar vara alldeles för lång tid.” Enligt socialtjänstlagens bestämmelser har den enskilde rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning och sin livsföring i övrigt, om hans behov inte kan tillgodoses på annat sätt. Den enskilde skall dessutom genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet skall utformas så att det stärker hans resurser att leva ett självständigt liv. Enligt 3 § samma lag har kommunen det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver. Jag kan ha viss förståelse för att det ibland kan vara svårt att omedelbart hjälpa människor i en utsatt situation med en bostad. Jag bedömer dock att det uttalande som Maj-Britt Sandlund gjort i det aktuella fallet ligger i linje med socialtjänstlagens intentioner. Målet måste vara att så snabbt som möjligt kunna bereda människor med olika sociala problem bostäder i vanliga bostadsområden. Sten Andersson framhåller att man inom Malmö kommun gjort stora insatser för att även människor med sociala problem skall kunna erhålla bostad och att man i kommunen är medveten om att hotellboende inte är någon bra lösning. Jag har dock svårt att förstå vilka åtgärder Sten Andersson menar att staten skall vidta som kommunen inte själv kan klara av.

Herr talman! Vi har ett gammalt talesätt i Sverige som lyder: ”Tala är silver, tiga är guld.” Det borde faktiskt appliceras på generaldirektören för ” socialstyrelsen Maj-Britt Sandlund. Hon uttalade i ett lokalt TV-program i Skåne att Malmö kommun bröt mot socialtjänstlagen. Hon gjorde detta uttalande utan att först ha tagit kontakt med de ansvariga inom kommunen. Uttalandet väckte irritation, förvåning, ja, t.o.m. upprördhet. Man betraktade det som både grovt och orättvist. Jag kan tala om att även en del av statsrådets partikolleger i Malmö tyckte att kritiken icke var berättigad. I Malmö har vi en betydande del av landets utomnordiska zigenare. Malmö kommun har tagit det ansvar som en kommun bör ta för att ta hand om det stora antalet flyktingar som kommit till Sverige. I Malmö har vi, jämfört med vad som är fallet i många andra storstäder, stor arbetslöshet med allt vad det innebär av problem. Bakgrunden till det här minst sagt famösa påståendet är att man kunde peka på en familj i Malmö som hade bott på hotell i drygt ett år. Självfallet vill inte Malmö kommun ha någon familj boende på hotell så lång tid. Kommunen lägger ner mycken tid — man har många människor engagerade — och mycket pengar för att lösa dessa problem. Därför är det förvånande att generaldirektören för socialstyrelsen utan att först fråga vad saken gäller gör ett sådant här uttalande. Generaldirektör Sandlund sade också i detta uttalande att Malmö kommun har gott om bostäder; det borde inte vara något problem att skaffa bostäder åt dem som bor på hotell. Det var en nyhet åtminstone för oss som bor i Malmö kommun. Än värre blev det häromdagen, när vi fick besked att regeringen mycket drastiskt har dragit ned de ombyggnadsbidrag som kommunerna tidigare har. kunnat tillgodoräkna sig. Sedan säger statsrådet i sitt svar till mig: ”Jag kan ha viss förståelse för att det ibland kan vara svårt att omedelbart hjälpa människor i en utsatt situation med en bostad.” Herr talman! Det uttalandet hade jag kunnat vänta mig från en byråkrat i ett elfenbenstorn, men inte från ett statsråd som jag hitintills trott hade en hel del erfarenhet på det här området. Ibland är det mycket svårt, ja, t.o.m. omöjligt, att snabbt ordna en bostad åt vissa familjer. Herr talman! Det är bara att konstatera att det finns s.k. problemfamiljer och problempersoner. Oavsett om detta beror på att de uppträder på ett sätt som man inte bör göra eller på olika sedvänjor, finns problemen där. Det finns människor som helt klart inte bryr sig om de former för umgänge med andra som de flesta av oss trots allt försöker tillämpa. Jag villt.o.m. påstå att det finns sådana som medvetet saboterar — de vet att det är mycket svårt att bli vräkt i dag även om man bär sig ganska kvalificerat busigt åt. Det är svårt att vräka dessa personer, men det är lika svårt att ordna en bostad åt en människa som har blivit vräkt ett flertal gånger. Att då säga att det ibland kan vara svårt att hjälpa sådana personer omedelbart tycker jag inte är att ge en korrekt beskrivning av verkligheten. Det är ju inte bara fastighetsägare som är rädda om sina lägenheter. Det finns faktiskt en icke oviktig kategori till, nämligen hyresgästerna som bor i fastigheterna. De är ju inte intresserade av att få sin nattsömn förstörd, att barnen inte skall kunna läsa läxorna osv. Jag vill avsluta den här delen av debatten med att ställa en fråga till statsrådet. Om Malmö kommun =— och det finns förvisso fler kommuner i Sverige i samma situation — inte har lyckats lösa den här frågan fullt ut, är då statsrådet beredd att föreslå åtgärder som tvingar en fastighetsägare att i alla lägen ta emot en hyresgäst som på många sätt har misskött sig tidigare? Det är möjligt att statsrådet svarar ja på den frågan, men blir det ett ja, kan jag bara konstatera att vi inte kan stifta lagar här i Sverige som tvingar tidigare hyresgäster att bo kvar i ett hus dit kommunen har tvingat personer som gravt och medvetet missköter sig.
Herr talman! Maj-Britt Sandlund har i den omtalade intervjun inte sagt att Malmö kommun bryter mot socialtjänstlagen. Jag har en utskrift från Sveriges Television, där det exakt står vad Maj-Britt Sandlund har sagt, och jag har citerat detta i mitt interpellationssvar. På den fråga Sten Andersson har ställt har han också gett ett svar. Jag har inget annat svar — det finns inga planer på sådana tvingande bestämmelser. Det ordspråk som Sten Andersson hyllade i början — tala är silver, tiga är guld — ber jag att till fullo få instämma i.

Herr talman! Jag har för bara en halvtimme sedan talat med redaktionen för Sydnytt i Malmö. Där säger man att i den del som sändes ut i televisionen fanns inte det direkta citatet med, men i den intervju man gjorde med generaldirektören fanns detta klart utsagt, och det var detta man baserade sin programannonsering på. Vi har kanske olika uppgiftslämnare. För att återgå till kärnpunkten: Malmö kommun har tydligen misslyckats med att lösa problemet med hotellboende för varje människa i kommunen som har problem. Jag bara frågar statsrådet: Vad skall man göra när det visar sig att det finns en familj som totalt har förverkat sin rätt att bo bland andra vanliga, hyggliga och skötsamma hyresgäster? Hur skall kommunen göra för att komma fram tillen lösning i ett sådant fall? Det är lätt att sitta i ett elfenbenstorn och stifta lagar, som inte alltid fungerar i praktiken. Jag skulle således vilja ha ett klart besked på den här punkten från statsrådet Sigurdsen.
Herr talman! De lagar som stiftas i det här landet stiftas av Sveriges riksdag. Alltså sitter både Sten Andersson i Malmö och jag i detta elfenbenstorn.

Herr talman! Jag kan inte undgå att ge statsrådet rätt beträffande det sista påståendet. Men skillnaden mellan mig och statsrådet är kanske den att jag ibland kan inse att det finns mycket stora problem när det gäller att ordna bostäder åt människor som medvetet missköter sig.

Herr talman! Mot bakgrund av det överskott på bränsleflis som för närvarande råder i södra Sverige har Hadar Cars frågat mig hur kraven på torv som bränsle i de fastbränsleanläggningar som uppförts med statligt stöd har påverkat marknaden för bränsleflis. Hadar Cars frågar vidare om jag avser att ta initiativ i syfte att underlätta en ökad användning av bränsleflis för uppvärmningsändamål. Oljans andel av energitillförseln har sjunkit avsevärt under de senaste åren. En av anledningarna till detta är en aktiv energiskattepolitik. Som ett led i denna höjdes exempelvis skatten på kol och olja den 1 januari 1987. Bl. a. omsorgen om miljön kräver att oljeersättningen fortsätter. Det är också angeläget att utsläppen från de eldningsanläggningar som utnyttjar fossila bränslen hålls på en så låg nivå som möjligt. Regeringen förbereder just nu ett beslut om att sänka svavelhalten i lätt olja från 0,3 till 0,2 viktprocent räknat i genomsnitt över ett år. Genom de kompletterande bestämmelser om energipolitisk prövning av kolanvändning som infördes i dens.k. fastbränslelagen år 1984 säkerställs att kol används enbart när det inte är tekniskt och ekonomiskt rimligt att använda inhemska bränslen. Utvecklingen på torvområdet har gått snabbt framåt de senaste åren. Detta är till stor del ett resultat av stödet i 1983 års program för investeringar i eldningsanläggningar avsedda huvudsakligen för torv. Stödet utvidgades senare till att omfatta även pannor som eldas med andra inhemska bränslen. Stödet till torvpannor år 1983 utgick i form av bidrag med 25 96 av investeringskostnaden. Dessutom kunde regionalpolitiskt stöd erhållas, I och med att investeringsstödet utvidgades till att omfatta övriga inhemska bränslen sänktes bidragsandelen stegvis till 10 96. Skälen för det särskilt generösa stödet till torvpannor var dels regionalpolitiska överväganden, dels att särskilda insatser krävdes för att i initialskedet stimulera torvbrytningen. Som en följd av de statliga satsningarna har antalet förbränningsanläggningar avsedda för fasta bränslen ökat kraftigt under de senaste åren. Användningen av inhemska bränslen, inkl. bark och lutar, ökade således från 48 till 62 TWh mellan åren 1980 och 1985. För att snabbt få i gång verksamheten ställdes vissa villkor i samband med att stöd enligt 1983 års program beviljades till torvpannor. Enligt dessa villkor skall stödtagaren i de flesta fall visa att han tecknat bindande avtal med en torvleverantör om leverans av torvbränsle i en omfattning som svarar mot minst 50 26 av anläggningens bränslebehov under två eldningssäsonger. I det fall stödtagaren planerat att själv producera torvbränslet har kravet i stället varit att stödtagaren, genom att redovisa de förberedelsearbeten som gjorts, kunnat göra sannolikt att produktionsplanerna kommer att realiseras. I något fall ställdes krav på en torvandel större än 50 96. Den kalla och regniga sommaren 1985 var mycket dålig från torvbrytningssynpunkt. Dessutom föregicks den av en sträng vinter, vilket innebar att produktionsstarten kom sent. Torvbrytningen stannade därför vid 0,7 TWh år 1985, trots att den teoretiska brytningskapaciteten uppgår till ca 2 TWh under ett normalår. Statens energiverk, som ansvarar för uppföljningen av stödet, har mot bakgrund av de uppkomna problemen ansett att det i vissa fall kan finnas skäl att medge att den tidpunkt då torvanvändningen skall uppgå till minst 50 96 skjuts något framåt i tiden. Till följd av den dåliga tillgången på torv under eldningssäsongen 1985/86 uppstod en relativt stor marknad för bränsleflis, som i allmänhet kan användas som alternativt bränsle i torvpannorna. Ett antal nya leverantörer etablerades. År 1986 blev sedan ett betydligt bättre år från torvbrytningssynpunkt. Den utvunna mängden ökade till mer än 2 TWh. Den var således tre gånger så stor som året innan. Samtidigt ökade flisproduktionen. Den sammanlagda tillgången på inhemska bränslen under innevarande eldningssäsong är således avsevärt större än under den föregående. Tillgången överstiger för närvarande den tillgängliga pannkapaciteten, åtminstone i de södra delarna av landet. Det är dock mycket glädjande att kunna konstatera att användningen av såväl torv som bränsleflis på bara några år har ökat från en låg nivå till att i dag ge ett viktigt bidrag til vår energitillförsel. Denna snabba utveckling hade inte varit möjlig utan den stimulans som pannbidraget avseende inhemska bränslen utgjort. Jag vill också understryka att de regler som förenades med stödet är allmänt kända bland de verksamma i branschen.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Dahl för svaret. Det problem vi diskuterar sammanhänger med de bestämmelser som infördes för stödet till fastbränslepannor. Det innebar att regeringen, för att undvika att flis som skulle kunna användas för pappersoch massatillverkning eldades upp, utformade bestämmelserna så att stödet i huvudsak skulle gå till dem som använde torv som bränsle. Det finns naturligtvis både problem och möjligheter i denna fråga. Sven Hogfors, som är verkställande ledamot av styrelsen för Svenska trädbränsleföreningen, skriver i ett brev till riksdagen att det första moderna trädbränsleeldade värmeverket startades 1979 i Växjö och att det redan 1986 fanns 50 värmeverk i drift med en förbrukning på 1,5 miljoner kubikmeter som gav 3 TWh. Det är ganska mycket värme. Sven Hogfors skriver vidare: ”Det finns fortfarande — efter reduktion för ekologiska hänsyn — en outnyttjad bruttovolym på ca 20 miljoner kubikmeter per år .” Även om detta inte kan göras så snabbt, borde hälften kunna användas i varje fall fram till år 2000. Värmeverksföreningen pekar i ledaren i det första numret av sin tidning för i år mindre på möjligheterna än på problemen: ”Flisföretag som byggts upp för en kapacitet anpassad till en förväntad marknadsutveckling ser nu marknaden krympa drastiskt. Investeringar i maskiner och anläggningar blir svåra att klara och allt fler hotas av konkurs. — — — Torv är ett bra bränsle. Men det finns betydande leveransosäkerhet. — — — Vad händer om flismarknaden brakar samman? — — — Har flismarknaden upphört att fungera blir resultatet att värmeverken måste söka sig nya alternativbränslen. De som då kan bli aktuella är i första hand importbränslen.” Värmeverksföreningen undrar om problemen sammanhänger med en för snabb introduktion av just torvbränslen och pekar på att krisen för flisleverantörerna är ett faktum. Det finns alltså både möjligheter och problem i denna fråga. Sven Hogfors talar för möjligheterna, och Värmeverksföreningen belyser de aktuella problemen. Birgitta Dahl talar i sitt svar huvudsakligen om regeringens förträfflighet, men svarar inte på de frågor jag ställde, nämligen om kraven på torv som bränsle i de anläggningar för fast bränsle som uppförts med statens stöd har påverkat marknaden för bränsleflis. Jag uppfattade att de kraven har inneburit att marknaden för bränsleflis har minskats. Jag frågade henne också om hon avsåg att ta initiativ i syfte att underlätta en ökad användning av bränsleflis för uppvärmningsändamål. På den frågan svarade hon inte alls.

Problemet är akut för mindre småföretag, men det gäller inte bara dem. MoDo, ett stort företag, har pannor i Silverdalen och i Pauliström. Där finns gott om billiga trädbränslen, men ont om torv. Ändå tvingas man nu köpa torv för att fylla de krav på torveldning som ställdes i samband med att man fattade beslut om att bygga om oljepannor till fastbränslepannor. Även för ett stort företag som MoDo vållar detta uppenbara problem. Genom de bestämmelser som har införts, och som tillämpas på ett ganska strikt sätt skapas en motsättning mellan olika tillverkare av inhemska bränslen som jag tycker är beklaglig. Vi liberaler är för att det ges utrymme för konkurrens, men det är, Birgitta Dahl, en stor skillnad mellan att uppmuntra konkurrens och att skapa konflikt.

Herr talman! Miljöoch energiministern gör en i allt väsentligt korrekt redovisning av situationen för torv och flisbränsle i Sverige och konstaterar mycket riktigt att det är överskott på bränsleflis, speciellt i södra Sverige. Bakom dessa problem döljs å ena sidan ett bra torvår, vilket medfört en ganska god tillgång på torv. Därtill har en del inhemska bränslen konkurrerats ut av olja. Det är också en sak vi måste vara medvetna om. Å andra sidan har det hänt en del annat av väsentlig vikt på den här marknaden. Den organisation som nu börjar komma ur barnskorna blir effektivare och effektivare. Det är en organisation som har till uppgift att framställa biobränslen. Entreprenörerna blir duktigare och duktigare, och vi ser gång på gång exempel på hur de slår nya rekord när det gäller att utnyttja maskiner och ta fram en bra vara på kortare och kortare tid. Det gör att situationen i dag är den att ett antal duktiga entreprenörer håller på att slås ut därför att de inte har tillräcklig sysselsättning för sina maskiner. Då är jag inne på den enskilde individens situation. Produktionen dras sedan samman i den övergripande organisationen, t.ex. av Sydved eller de olika bolag som samlar ihop detta bränsle och förmedlar det. Faktum är att skulle vi åstadkomma en optimal utveckling av marknaden, vilket jag tror att vi i grund och botten är överens om att vi vill ha — biobränslen har så många positiva effekter — krävs det en ökning av avsättningen i storleksordningen 1-2 miljarder kilowattimmar per år. Detta beror på att det samtidigt som det kommer till fler bränsleanläggningar sker en effektivisering i befintliga anläggningar, vilket innebär att vi får ut mer energi ur varje kubikmeter flis. Mest tydligt är det när det installeras kondenserande rökavkylning, då man kan höja verkningsgraden med upp till 30-40 96. Allt detta gör att det är ytterligt angeläget att det kontinuerligt tillkommer nya anläggningar. Och ser vi på denna utveckling kan vi konstatera att det blir en drastisk minskning av antalet nya anläggningar under 1987 och 1988 i den mån vi kan överblicka de åren. Om det inte under den allra närmaste framtiden händer ett under, är det fråga om en femtedel jämfört med 1985. Det är uppenbart att de som är verksamma inom branschen ser dystert på framtiden. Detta gäller i ännu högre grad tillverkare av pellets och briketter. Dessa produkter är ännu mer konkurrensutsatta i förhållande till oljan. Större delen av tillverkningen är knuten till ett fåtal bolag, vilka med ett penndrag helt kan förändra situationen. Vad jag ser som den i dag absolut överhängande faran är att statsmakterna inte snabbt gör klart att det gäller annat än bara prat om välvillighet gentemot branschen. Statsmakterna måste visa att de är beredda att satsa och hjälpa branschen över de svåra åren. Om man inte får dessa besked tror jag att vi kommer att få uppleva mycket tråkiga och drastiska förändringar. Torvreglerna kan i och för sig vara ett problem, men de har blivit ett problem enbart på grund av att statsmakten — trots att kunskap säkerligen har funnits — inte på något sätt har balanserat det låga oljepriset på ett rimligt sätt för att skydda branschen under en övergångstid. Dessutom har det stimulansstöd som fanns plockats bort. Detta har gett folk i branschen klara signaler om att de själva måste ta alla de risker som ett mycket varierande oljepris innebär. Detta är ett nationellt intresse, som måste betraktas i ett längre perspektiv. Då kan vi behålla stora miljömässiga och ekonomiska vinster. Men detta intresse har inte visat sig i något handlande. Jag vill därför ställa frågan till miljöoch energiministern: Kan vi nu förvänta oss att det kommer någonting annat än välvilligt tal? Kommer det nu verkliga förslag om åtgärder, som gör att branschen kan räkna med att det är värt att satsa på biobränslen för framtiden?

Herr talman! Hadar Cars upprepade i sitt inlägg den felaktiga beskrivning av skälen till villkoren för torvstöd som fanns också i interpellationen. Det huvudsakliga skälet till villkoren om minst 50-procentig torvanvändning och till att man också fick så generöst stöd var inte att vi ville hålla tillbaka användningen av trädbränslen utan att torven var svårare att introducera. Det var större problem i början, det fordrades större investeringar och det mötte ett större motstånd. Dessutom var torvintroduktionen regionalpolitiskt mycket betydelsefull och spelade en stor roll för Norrlands inland och för Norrbottenspaketet, där den utgjorde en viktig del. Detta var de främsta skälen. Jag har därför ingen anledning att ändra kravet för de torveldade anläggningarna, därför att jag anser att man inte skall tillåta inhemska bränslen att konkurrera ut varandra. Om man hjälper flisproducenterna genom att slå ut marknaden för torvproducenterna har man bara gjort ont värre, eftersom det skulle drabba bygder som är ännu hårdare drabbade än de bygder där flisen produceras. I stället bör vi se till att både torv och trädbränslen och även andra inhemska bränslen ytterligare får slå ut användningen av olja, kol och el för uppvärmning. Det måste vara inriktningen i de energipolitiska beslut som vi nu befinner oss mitt uppe i förberedelserna för. Det är naturligtvis inte alltid trädbränslen som konkurrerar med torv. I min egen kommun, Uppsala, där vi nu har uppfört Sveriges största torveldade anläggning, är det kol som är alternativet. Jag har inte för avsikt att ge ens ett lillfinger till dem som gärna skulle använda kol i stället för torv — det skulle slå ut den satsning i Härjedalen som ger jobb åt hundratals människor och som motsvarar tusentals jobb i min egen kommun. Om man började rucka på de bestämmelser som gäller för torveldade pannor, skulle man kunna öppna vägen för ökad användning av kol eller olja i stället för torv. Det tänker jag alltså inte göra. Det är tyvärr så att många kommuner inför den omvända oljekris som vi fick för ungefär ett år sedan, när oljepriserna gick brant nedåt, stoppade upp sin satsning på inhemska bränslen och gick tillbaka till olja, vilket från främst miljösynpunkt men också med tanke på vår försörjningstrygghet för framtiden är mycket olämpligt. Därför tycker jag att det vore bra om vi kunde enas om att det som skall gälla för framtiden inte är att sätta torv och trädbränslen mot varandra, utan det är att satsa på båda för att knuffa undan olja och kol på den svenska bränslemarknaden.

Herr talman! Jag tror att regeringen tog betydande intryck av den hårda kampanj mot ökad användning av trädbränslen som fördes av skogsindustrin och facken inom skogen och skogsindustrin och att det säkert påverkade de beslut som regeringen fattade angående stöd till uppförande av fastbränslepannor. Det som Birgitta Dahl sade om att vi skall undvika konflikten mellan inhemska bränslen var bra — det tycker jag också. Men jag vill gärna säga att den här konflikten inte är skapad av torvleverantörerna eller flisleverantörerna, utan den beror på det sätt på vilket regeringen har lagt upp sitt stöd för introduktion av fasta bränslen. Det är det som har skapat konflikten. Det är utmärkt om den som skapat konflikten är medveten om det och nu tänker försöka vidta åtgärder för att avhjälpa det. Jag har fått ett brev från en herre som heter Reidar Pettersson, Kronmull AB. Han skriver — och det vill jag gärna instämma i — att såväl torvsom fliseldning är samhällsnyttiga företeelser som på grund av sviktande initialstöd utvecklats i en alltför långsam takt. Kan vi finna vägar att se till att den industrin nu överlever har vi också lagt en bättre grund för en framtida energipolitik. Jag kan se att skadeverkningarna skulle vara betydande om de som i svåra lägen har vågat satsa på tillverkning av bränsleflis och torv nu skulle känna att marken gungar under fötterna på dem och tvingas att slå igen sin verksamhet. Att få dem att komma i gång på nytt om något eller några år med nya riktlinjer blir nog inte så lätt. Det är angeläget att långsiktighet i större utsträckning än vad som hittills varit fallet får prägla energipolitiken på det här området.

Herr talman! Jag fick inget svar från miljöoch energiministern. Jag kanske får det i hennes nästa anförande. Nu har jag bara den här repliken kvar, och jag vill ändå utnyttja den. O. K., vi skall ha både biobränsle och torv, men låt oss sätta ett extra plus för biobränsle — det är ändå den förnybara energin. Biobränslet är miljömässigt allra bäst. Det är ingenting nytt som kommer in i näringskedjan, utan det sker endast en viss omflyttning. Miljöoch energiministern ger, som så ofta förr, en liten uppsträckning till kommunerna: De där kommunalpolitikerna är så ansvarslösa. De förstår inte att man inte får utnyttja ett lågt oljepris. Trots att statsmakten inte har gjort något i handling som tyder på att biobränsle skall vara ett långsiktigt bränsle skall alltså kommunerna själva fatta det förståndiga beslutet att strunta i den billiga oljan och fortsätta satsningen på biobränsle. Det är med förlov sagt väl mycket begärt — man avbördar sig själv och lägger helt ansvaret på kommunerna. Det som vi mycket drastiskt kommer att få uppleva framöver, om vi inte snart får handling i stället för ord, är att tillverkarna av eldningsutrustning kommer att falla ifrån en efter en. Tillverkarna av bränsle kommer också att falla ifrån. Det tredje steget blir att användarna kommer att se leveransmöjligheterna begränsade. Vi kan på så sätt snabbt slå sönder en mycket värdefull marknad. Jag tycker att det vore oerhört roligt om jag kunde få något kraftfullt löfte om handlande från miljöoch energiministerns sida. Det handlar här om flera branscher som måste få ett besked. De måste veta om ord någonsin skall övergå till handling. Jag vädjar därför till energiministern: Om det finns någon respons hos regeringen för att verkligen göra något, låt oss få höra det här och nu.

Herr talman! Det var som vanligt ett mycket engagerat inlägg som Ivar Franzén gjorde. Regeringen har, mer än någon annan regering, visat handlingskraft när det gäller att introducera inhemska bränslen. De är— bl.a. tack vare att inhemska bränslen är fria från skatt, medan importbränslen som är miljöfarliga är straffbeskattade — billigare för kommunerna att köpa. Dessutom har vi satsat flera miljarder i investeringsbidrag för sådana här anläggningar. Vi tänker fortsätta på den inslagna vägen, och jag hoppas att vi får stödi = Prot. 1986/87:73 riksdagen för de insatser som krävs. 17 februari 1987 Till Hadar Cars vill jag säga att Reidar Pettersson har haft vänligheten att skicka en kopia också till mig av det brev som han har skickat till Hadar Cars. Hadar Cars gjorde det skickliga draget att citera den del av brevet som var mest slagkraftig från hans synpunkt. Jag skulle emellertid vilja be att få fortsätta där Hadar Cars slutade. Brevet innehåller nämligen en lång plädering till försvar för de regler som faktiskt finns. Så här står det: ”Igångsättning av en torvproduktion kräver en stor inledande investering i markarbeten, som inte kan ske utan att en långsiktigt säkrad avsättning garanteras. För att möjliggöra detta inrättades som bekant des.k. torvbidragen som emottogs av kommuner för byggande av torveldade värmeverk i trakter där torv finns.

Regeringen tänker se till att också fortsättningsvis gynna och främja inhemska bränslen framför miljöfarliga importbränslen och el i uppvärmningen.

Herr talman! Statsrådet Dahl gav i sin senaste replik ännu ett exempel på den lovprisning av regeringens förträfflighet som jag påtalade redan i mitt första inlägg. Hon lämnade däremot inte heller nu något besked om vad hon tänker göra för att de företag som vågat satsa på att bygga upp en marknad för skogsbränslen, trädbränslen, flis och torv skall kunna fortleva och fylla en viktig funktion i vår framtida energipolitik. Det förefaller mig, herr talman, som om regeringen har blivit litet överraskad över att det förra sommaren var ett hyggligt väder och att torvproduktionen därigenom kom att bli större än vad den var sommaren innan. Detta måste uppenbarligen ha kommit som en chock för regeringen, eftersom dess handlingskraft när det gällde att hantera det problem som uppstod inte har varit särskilt påtaglig. Jag tycker ändå att vi kunde enas om att det vore bra om man kunde ta till vara de här produkterna och använda dem för uppvärmning. Det är bättre, herr talman, att den flis som produceras används för uppvärmning och inte, som nu hänt i Skåne, bara brinner upp.

Herr talman! Viola Claesson har ställt följande frågor till mig: 1. Hur bemöter regeringen de krav som framförs av bl.a. Internationella vägtransportunionen om teknisk kvalitet på fordonen, samma arbetstider inom hela EG och övriga Västeuropa samt ”landsvägens frihet”? 2. Hurlångt är regeringen beredd att gå för att anpassa Sveriges lagstiftning på trafikoch transportområdet till EG? 3. Vilka närmanden i detta avseende har redan gjorts, resp. är på gång, från regeringens sida? 4. Anser kommunikationsministern att det är förenligt med olika miljöuttalanden etc. som gjorts av regering och riksdag, att underlätta ytterligare expansion av tung landsvägstrafik? Regeringens politik på det internationella transportområdet syftar till att skapa goda konkurrensförhållanden för svensk industri och transportnäring. I det sammanhanget är det väsentligt att i största möjliga mån få till stånd likartade regler för internationella transporter i olika länder. För ett land som Sverige med omfattande internationell handel är enkla och likartade regler viktiga. Men självfallet får inte dessa stå i strid med våra grundläggande värderingar på områden som arbetsmiljö och sociallagstiftning. Förslagen inom EG i den s.k. vitboken att från år 1992 genomföra en fri marknad omfattar också transportområdet. I första hand kommer detta att få betydelse för landtransporterna. Man kan förvänta sig att en betydande frigörelse från hittillsvarande regelsystem kommer att ske inom EG. Även i förhållande till andra länder kan man räkna med att EG försöker genomföra sin internt antagna transportpolitik. Det kan för Sverige föreligga en stor risk i att EG internt låser fast sin transportpolitik på ett visst område. Vi kan nämligen då ställas inför ett avgörande att acceptera denna politik eller att stå utanför. För att undvika en sådan situation agerar man aktivt från svensk sida för att få till stånd diskussioner och beslut i olika internationella organisationer på transportområdet. På landtransportområdet diskuteras exempelvis för närvarande inom den Europeiska transportministerkonferensen ett svenskt förslag om ingående av ett multilateralt avtal för de internationella landsvägstransporterna. Syftet från svensk sida är att försöka få till stånd en överenskommelse som innefattar alla de västeuropeiska länderna. En förutsättning för att detta skall lyckas är att betydande harmoniseringar sker mellan regelverken inom EG och i de övriga CEMT-länderna. I vissa avseenden finns ännu ingen gemensam EG-ståndpunkt utformad. Detta är t.ex. fallet med vägskatterna. I andra fall, t.ex. i fråga om fordons mått och vikter, har EG nyligen tagit beslut — efter mer än tjugo års diskussioner — som avviker från gällande svenska regler. Så är också fallet beträffande fordonsförarnas arbetsoch vilotider. I det förstnämnda fallet — skatterna — förefaller det möjligt att på sikt kunna komma fram till samförståndslösningar mellan EG och icke EG-länder. I andra fall, särskilt i fråga om fordonsvikterna, är det inte realistiskt att tro att EG skulle anpassa sig till de svenska reglerna. Om svensk anpassning inte sker på sikt till EG-reglerna, finns det en risk att svenska lastbilar inte får trafikera EG-länderna, om inte dessa länders lastbilar får eller kan trafikera Sverige. Detta kommer att leda till allvarliga konkurrensnackdelar för svenskt näringsliv. En ökad ”utflaggning” av svenska åkerioch speditionsföretag kan också befaras. Detta utgör bakgrunden till regeringens förslag i budgetpropositionen om vissa höjningar av boggitryck och bruttovikter. När det gäller arbetsoch vilotiderna kommer diskussioner inom kort att inledas i CEMT om hur de nya interna EG-reglerna skall kunna sammanjämkas med de andra CEMT-ländernas, av vilka de flesta överensstämmer med den gällande internationella konventionens regler. Det arbete som från svensk sida drivs internationellt när det gäller landsvägstrafiken skall inte tas som intäkt för att regeringen underlättar en expansion av tung landsvägstrafik. Järnvägen har en utomordentligt viktig roll att spela i utvecklingen av de internationella transporterna i Europa. Detta är ett synsätt som delas såväl av den svenska regeringen som av regeringarna i EG-länderna. Det är ju liksom sjöfarten ett miljövänligt transportmedel. Att just landsvägstrafiken kan synas spela en framträdande roll för närvarande i debatten beror på att det inom detta område föreligger de största skiljaktigheterna och problemen mellan de europeiska länderna. Regeringens trafikpolitik skall självfallet överensstämma med miljöpolitiken. Detta framgår också klart av de riktlinjer för det trafikpolitiska utredningsarbetet som för närvarande bedrivs inom kommunikationsdepartementet. Jag vill avslutningsvis erinra om vad Olof Palme sade om Sveriges förhållande till EG den 9 november 1981 i dets.k. Tetra Pak-talet.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

Herr talman! Jag tackar för svaret. Låt mig först påminna om att högerkrafterna i Västeuropa har fått en EG-debatt som nästan helt förs på deras villkor. Motsvarande grupper i Sverige har under några år vilat på hanen och hållit sig relativt lugna — i Sverige. Men när moderaterna har uppträtt på den internationella arenan tillsammans med högerpartiernas ledare har de öppet och oförtäckt visat sina kort. Prot. 1986/87:73 = till valrörelsen 1985, finns dokumenterat vad som tycks ligga bakom de mera 17 februari 1987 ”moderat” hållna svenska riksdagsmotionerna om anslutning till EG. I juni 1983 deltog bl.a. den dåvarande moderatledaren Ulf Adelsohn i ett möte i rag London, där ett program med namnet De euroamerikanska relationerna tranisportbestämmelser antogs. Bland programskrivarna befann sig Anders Björck, vilken representill EG-ländernas, terade det svenska högerpartiet inom det s.k. IDU. Programmets huvudtes Mm är att banden mellan USA och Västeuropa skall stärkas och att NATO länderna skall satsa mera pengar på militära ändamål. I ett senare sammanhang, 1984, då ett program för Europas enhet antogs, är huvudlinjen att EG måste stärkas för att stärka väst gentemot öst i stormaktspolitiken. Det heter bl.a.: ”Det fria Europas styrka är identisk med den europeiska gemenskapens styrka.” Jag anser att det är betydelsefullt att påpeka detta, inte minst därför att en av riksdagens moderater för några dagar sedan kritiserade statsrådet Anita Gradin, när hon citerade ur ett tal av Olof Palme 1981. Moderaten menade att mycket hade hänt sedan 1981 och att Anita Gradins svar var alltför passivt och tillbakablickande. Herr talman! Nu använder Sven Hulterström samma Palme-citat från 1981. Med tanke på hur högern har drivit EG-frågan sedan 1981 håller jag med den moderate riksdagsmannen om att citatet är något passé, men inte bara det. Jag tycker inte att det verkar stämma med dagens situation längre. Enligt min mening visade kommunikationsministern detta på ett ganska öppenhjärtigt sätt. Det ser faktiskt ut som om Sverige redan har fastnat i det västeuropeiska nätet, där olika krafter inom EG-marknaden hotar att pressa vårt land mer eller mindre öppet. Tyvärr visar regeringen undfallenhet i långa stycken bl.a. när det gäller transportpolitiken. Den svenska ekonomiska politiken är till största delen hårt exportstyrd, de stora exportkoncernerna gynnas och landet har samtidigt blivit extremt importberoende inom vissa näringar. Detta är en politik som bäddar för sårbarhet och beroende till en mycket ensidig marknad med inriktning på Västeuropa. Därför sitter vi i en fälla, och detta borde få regeringen att inse att något måste förändras i politiken. Europa är t.ex. mer än Västeuropa och handeln kan utvecklas mera utanför Europa för Sveriges del. Enligt EG:s bestämmelser ”får” länder ha särbestämmelser som motiveras av omtanken om människornas ”liv och hälsa”. Med dagens kunskaper om industrisamhällets effekter på människorna och på miljön blir detta begrepp alltmera tänjbart. Jag tror inte att regeringen har visat tillräckligt stort intresse härvidlag. I varje fall verkar det inte som om man hade utnyttjat möjligheterna visavi EG i tillräckligt stor utsträckning. Enligt min mening är det nödvändigt med en mer djuplodande analys än vad som hittills förekommit i debatten. Det visar sig nämligen att mäktiga ekonomiska intressen — liksom vissa politiska högerkrafter som vädrar morgonluft under temat ”Europas, dvs. Västeuropas, Förenta Stater” —-är de som utanför parlamenten bl.a. kräver ”landsvägens totala frihet” i Västeuropa. Det finns också en mycket stark anknytning, som Sven Hulterström nog vet, till de s.k. Round Table-industrialisternas propåer, som ledde fram till inte bara Scandinavian Link, där P. G. Gyllenhammar ledde en arbetsgrupp, utan också väldigt stora projekt för Västeuropa i övrigt. 88 Nog är det helt i strid med Olof Palmes förhoppning enligt det citat som Sven Hulterström anför i sitt svar på min interpellation, att Sverige skall — Prot. 1986/87:73 tvingas in i en sådan här situation. Jag tycker att det ger belägg för att Sverige — 17 februari 1987 redan har en mycket sårbar ställning bl.a. på transportområdet, detta framgår av det svar som jag har fått av kommunikationsministern. Omanpassningen av Jag skulle vilja ha en kommentar till detta med sårbarheten, transportpoli — SYenskatrafikoch tiken och anpassningen till Västeuropa litet utöver det som sagts hittills. När — ”4/!SP. örtbestämmelser. vi nu tvingas höja boggioch maxbruttovikterna — för det är faktiskt det Sven 6 RE Hulterström säger i sitt svar — är vi ju redan inne i ett beroende som kommer att styra oss då det gäller transportoch trafikpolitiken i Sverige. Under sådana förhållanden tycker jag verkligen inte att det räcker att hänvisa till vad man nu arbetar med inom kommunikationsdepartementet, alltså till den grupp som sysslar med trafikpolitiken inför 90-talet. Varför, Sven Hulterström, inte vänta tills man har kommit litet längre i utredningsarbetet inom dens.k. interdepartementala gruppen, innan ni kommer med sådana förslag som framförs i budgeten om att höja maximum för bruttovikt, boggitryck osv.? Det hade varit mera lämpligt. Herr talman! Jag ber att få återkomma med ett resonemang om järnvägstrafiken i Sverige visavi Västeuropa i mitt nästa inlägg.

Herr talman! Jag trodde att det här var en interpellationsdebatt där kommunikationsministern deltog som representant för regeringen. Man har emellertid svårt att tro det när man hör hur många gånger Viola Claesson använder ordet ”moderaterna” o.d. Jag skulle vilja kommentera diskussionen i vissa delar. Det gäller ju Sveriges förhållande till den europeiska gemenskapen. Detta är en mycket aktuell fråga, inte minst med tanke på att man inom EG fört fram förslaget om en s.k. vitbok och avser att liberalisera transportpolitiken i fråga om transporten av varor, men även — vilket inte är minst viktigt — transporten av människor. Det blir alltså fråga om människors möjlighet att röra sig fritt mellan nationer. Vi känner också till att det inom kommunikationsdepartementet för närvarande pågår ett arbete med anpassningen till EG:s kommande liberaliserade transportpolitik. Jag har inte möjlighet att få tillräcklig information, som jag ser det, om detta arbete, eftersom det helt emot tidigare principer inte sker i en parlamentarisk utredning utan inom kommunikationsdepartementet. Därför är det intressant att höra vad kommunikationsministern säger här i kammaren i dag om just denna frågeställning. Det finns anledning att kommentera vad kommunikationsministern har sagt. Det mesta låter positivt. Inriktningen är tydligen att vi skall försöka att anpassa oss till de riktlinjer som man för närvarande diskuterar inom EG. Jag tror själv att det skulle innebära flera fördelar för Sverige att närma sig EG. En del av dessa fördelar tycker jag att även vpk borde hälsa med tillfredsställelse. När det gäller järnvägen kan vi konstatera, om vi i dag ser ut över Europa — detta skulle i och för sig Viola Claesson ta upp i sitt nästa inlägg — att man har kommit längre i fråga om långtradartransporter i kombination med järnvägstransporter än vad vi i Sverige har gjort. Sådana positiva effekter tror jag att 89 även kommunisterna anser är bra. Jag vill säga något om det multilaterala tillståndskravet inom EG för lastbilstransporter, den s.k. tredjelandstrafiken. Det förhållandet att Sverige i dag inte har samma möjligheter som andra länder att få sådana tillstånd innebär att det går en hel del landsvägstransporter, i och för sig fullastade ner till Europa, tomma tillbaka till Sverige. Det tror jag inte är speciellt positivt ur miljösynpunkt. Beträffande den kanske viktigaste frågan, nämligen människornas situation, kan man konstatera att om man tar bort gränshinder i Europa och minskar kontrollerna för att öka rörligheten över gränserna är detta givetvis fördelaktigt för människorna, resenärerna. Ur svensk synvinkel måste de i den s.k. vitboken föreslagna åtgärderna hälsas med tillfredsställelse. De överensstämmer i många avseenden med de förhållanden som vi redan har här i Norden. Herr talman! Jag hoppas att regeringens kommande förslag om trafikpolitiken kommer att innehålla förslag som innebär att Sverige så långt som möjligt anpassar sin transportpolitik till den som man för närvarande diskuterar inom EG. Men jag kan inte undgå att kommentera något av det som Viola Claesson tog upp här tidigare. När man läser interpellationen och hör vad som sades i talarstolen verkar det som om Viola Claesson och kommunisterna har en negativ inställning till människors möjligheter att resa över nationsgränserna. De uttalar sin kritik exempelvis genom att i interpellationen tala om ett fritt flöde av människor. Då är frågan om kommunisterna vill återinföra kravet på pass mellan de nordiska länderna, eftersom kommunisterna tydligen är mycket skeptiska till att befolkningen inom EG nu skall få samma möjligheter som befolkningen i Norden har i dag.

Herr talman! Jag vill för egen del helt kortfattat säga att jag tycker att kommunikationsministern visar en realistisk uppfattning om betydelsen av en europeisk transportpolitik, som Sverige kan ansluta sig till och delta aktivt i, samt om våra möjligheter att påverka utformningen av en sådan politik. Jag skulle vilja ställa en fråga till kommunikationsministern. Bedömer kommunikationsministern att Sverige har de möjligheter man behöver för att på kommunikationsministerns område kunna påverka transportpolitiken i Europa på ett sådant sätt att vi kan känna att vi verkligen deltar i och är medansvariga för utformningen av denna politik?

Herr talman! När jag lyssnar till Viola Claesson får jag intrycket att hon i ganska stor utsträckning velat använda denna interpellationsdebatt om transportpolitiken till att polemisera mot en del uttalanden och aktiviteter som har förekommit från moderata politiker i fråga om Sveriges förhållande till EG. Hon har också uppnått åsyftat resultat genom att hon omedelbart fått till stånd en debatt med företrädare för moderata samlingspartiet. Jag har ingen anledning att blanda mig i den diskussionen. Viola Claesson säger att det uttalande av Olof Palme som jag citerade och som också under senare tid, såvitt jag förstår, citerats i riksdagsdebatter om Sveriges förhållande till EG, och även i andra sammanhang, är passé. Jag vill då hävda att det inte är passé, även om det har gått några år sedan uttalandet — Prot. 1986/87:73 gjordes. Det innehåller tvärtom kärnan i den hållning som Sverige hela tiden — 17 februari 1987 intagit i förhållande till europeiska gemenskapen i de diskussioner som förts under årens lopp om vår hållning till EG. Uttalandet är lika aktuellt i dag som när det gjordes 1981. Det utgör själva basen för vårt agerande. Det innebär att vi på vissa områden inte kan tänka oss någon närmare integration. Det gäller i första hand utrikespolitiken. Det innebär samtidigt en stor öppenhet för att på handelsområdet och på det ekonomiska området ha ett samarbete med EG-länderna. Faktum är att under hela den tid som gått sedan vi som intensivast här i landet diskuterade huruvida vi måste vara med i EG eller inte för att kunna fortleva har Sveriges handel med dessa länder utvecklats i positiv riktning. Vi utgår från att det skall kunna ske även i framtiden på ett sätt som inte innebär att vi behöver uppge någonting av de väsentliga sociala välfärdsanordningar eller anordningar på arbetsmarknaden som vi i Sverige hittills har tagit beslut om. Jag upplever det inte så att vi tvingas in i ett förhållande, som innebär att vi nu skall ändra bruttovikten för svenska lastfordon och andra regler som kringgärdar dem. Tvärtom, i medvetande om de förändringar som kommer att ske anpassar vi våra bestämmelser så att de skall kunna bli så bra som möjligt för den svenska industrin. Det finns flera skäl till att vi anpassar bruttoviktsbestämmelserna. Ett mycket starkt skäl är att vi på det sättet vill möjliggöra för bl.a. den svenska skogsindustrin, som ju är utomordentligt betydelsefull som en del av vår exportindustri, att ha en effektiv transportorganisation. Såvitt jag kan se finns det ingenting som säger att detta skulle behöva medföra att vårt transportsystem inte skulle kunna fylla de miljökrav som vi kan ställa på systemet. Vi gör alltså denna anpassning så att näringslivet självt får vara med och i förskott betala de kostnader som detta innebär. Sedan är det meningen att vi på 1990-talet skall kunna förändra, efter det att vi gjort vissa förstärkningar på våra broar och vägar, våra bestämmelser så att vi får bestämmelser som är så likartade som möjligt med dem som gäller inom EG.

Skälet till att vi har tagit detta initiativ är att vi inom den Europeiska transportministerkonferensen om våra regelsystem tillsammans med övriga länder i Europa utanför EG skall kunna få en diskussion för att uppnå så bra resultat som möjligt och kunna påverka EG:s interna diskussioner innan man låst sig i olika positioner. Detta är den enkla utgångspunkten. Med anledning av vad Jan Sandberg anförde om det utredningsarbete som pågår vill jag betona att vi sagt att detta arbete skall föras under stor öppenhet. Självfallet kommer diskussionerna om vårt förhållande till EG också att föras under stor öppenhet. Jag hyser ingen oro för att vi i det avseendet inte skulle kunna komma fram till förnuftiga beslut. Huruvida — som ett svar till Hadar Cars — vi har alla de möjligheter som vi 91 behöver är naturligtvis svårt att ange exakt, eftersom vi förhandlar som ett litet land med en konstellation av länder som är avsevärt större. Men på nuvarande stadium har jag inget intryck av att vi inte tillsammans med övriga CEMT-länder på transportområdet skulle kunna föra diskussionerna på ett sätt som gagnar Sveriges intressen.

Herr talman! Först vill jag säga att den serie av interpellationer om EG som vpk har ställt inte alls är skriven därför att vi söker en polemik med högern här i kammaren. Tvärtom försökte jag visa i mitt förra inlägg att det handlar om att man behöver varna för vad som kan ligga bakom de påtryckningar som bl.a. förs fram via mer officiella EG-representanter, krav som kanske var otänkbara för några år sedan. Till Jan Sandberg vill jag bara säga — för att visa att det inte är med högern som jag söker polemik härifrån talarstolen — att det i stort sett är bara en sak som jag kan hålla med om i det Jan Sandberg uttryckte i sitt anförande. Det behövs faktiskt mer öppenhet än vad vi har fått se hittills när det gäller det arbete som försiggår inom kommunikationsdepartementet över huvud taget när det gäller transportpolitiken inför 90-talet. Jag tycker resultaten är mycket magra jämfört med de överenskommelser som vpk och socialdemokraterna gjorde i utskottet förra året t.ex. Där gavs det betydligt större löften. Nog finns det anledning att vara misstänksam, Sven Hulterström, när man har tittat i ett antal facktidskrifter, lyssnat på en hel del tal och debatter genom åren och granskat hur det sett ut bakåt i historien i EG-debatten m.m. Man finner att det är en alldeles för stor överensstämmelse mellan de krav som de mest reaktionära högerkrafterna har drivit och de krav som nu förs fram, icke från officiella EG-representanter men från ekonomiskt mäktiga koncerners representanter i Europa beträffande svensk transportpolitik. Jag har visat det i min interpellation, men jag hinner inte ta upp alla de exempel som jag har med där. De stora åkarna och de verkligt stora koncernerna i Europa har ställt precis de krav som nu motsvaras av Sven Hulterströms och regeringens budgetförslag. Så till järnvägen. Hur skall vi tolka detta att det inte är järnvägspolitiken som man i första hand har gjort överenskommelser om? Jag vill peka på några mycket märkliga tecken i den svenska politiken. Hur kan det vara möjligt — om man vill värna om miljön, vill spara energi osv. — att anslå 675 milj.kr. till en liten motorvägsstump i Bohuslän, medan man samtidigt drar in 25 milj.kr. från SJ när det gäller rabatter för pensionärernas resande? Jag tycker att det är mer än en händelse som ser ut som en tanke, och detta tyder på att den framtida transportpolitiken i Sverige är anpassad till de stora krafterna och drivs på deras villkor. Det kommer att bli ett fritt flöde av människor, kapital och varor, Jan Sandberg. Men flyttningen kommer inte att ske från Norrland till södra Sverige, utan förflyttningen kommer att ske från Sverige ner till Europa. Var säker på det, om de här förslagen går igenom.
Herr talman! Viola Claesson inledde sin interpellationsdebatt med kom = 17 februari 1987 munikationsministern genom att göra ett generalangrepp på olika moderata företrädare genom åren. När jag sedan gick upp och bemötte detta generalangrepp, vände sig Viola Claesson i stort sett till 100 90 till kommunikationsministern med sina kommentarer. Det var bara i slutet av sitt anförande som hon kom in på en del av det jag tog upp i mitt anförande. Jag fick inte heller svar på de frågor som jag ställde. Jag kan väl ytterligare belysa det hela genom att säga att om vi hade lärt oss mer av den politik som fördes i EG skulle vi i dag med stor sannolikhet ha en mycket bättre utvecklad kombination av vägoch järnvägstrafik, eftersom man i EG bl.a. har diskuterat dessa frågor i ända upp till tio års tid. Detta fick jag ingen kommentar till. Jag fick inte heller något svar på frågan om vad vpk vill göra för att vi skall slippa få långtradare som tvingas köra tillbaka genom Europa och genom stora delar av Sverige utan någon last bara därför att vi inte har samma möjligheter att få tillstånd för transporterna. Det måste väl medföra ganska omfattande negativa miljöeffekter både när det gäller buller och när det gäller avgaser. ö Inte heller på den viktigaste frågan fick jag något svar. Det handlar inte bara om transport av varor och kapital, utan det handlar också om människorna i Europa, om människorna i Sverige och i Norden. Jag ställde frågan om Viola Claesson verkligen anser att människor skall kunna färdas fritt mellan olika nationer eller om hon menar att det skall behöva krävas pass eller visum även i Norden. Jag önskar svar på den frågan i Viola Claessons nästa inlägg.

Herr talman! Jag vet inte om transportpolitiken är den lämpligaste utgångspunkten för en allmän EG-debatt. Jag har i varje fall inte tänkt ge mig in i någon sådan allmän debatt med Viola Claesson med utgångspunkt i interpellationen. När det gäller öppenheten vill jag bara än en gång deklarera att vår avsikt och vår ambition är att vi skall kunna driva det trafikpolitiska utvecklingsarbete som pågår under så stor öppenhet som möjligt. Sedan ankommer det kanske i någon mån också på olika intressenter att försöka ta del av det material som kommer fram under dessa diskussioner. Vi har ingenting att dölja. Det gäller vår egen trafikpolitiska översyn, men det gäller också de diskussioner som pågår om vårt förhållande till EG när det gäller transportpolitiken. Det finns ingenting där som inte kan vara föremål för en öppen och fri debatt, utan det är tvärtom väldigt värdefullt om vi får en sådan inför de beslut som så småningom skall fattas. Jag kan inte frigöra mig från känslan att Viola Claesson med utgångspunkt i interpellationen egentligen vill ha en debatt med moderata politiker och med högerkrafter i Europa. Jag vill bara säga till Viola Claesson att vi ändå inte får utgå från att allting som sker inom EG är styrt av reaktionära krafter och av högerkrafter. Så sent som häromkvällen hade jag tillfälle att lyssna till den italienske kommunistledaren under hans besök i Sverige. Från TV 93 skärmen talade han varmt om EG och värdet av att stärka EG. Det är nog inte riktigt så enkelt att vi kan förutsätta att allting som förekommer inom EG är styrt ifrån höger.

Herr talman! Jag skall upprepa ytterligare en sak, eftersom det tycks råda en missuppfattning — medveten eller omedveten. Jag talar inte bara om officiella EG-representanter och vad som händer när olika länders representanter träffas i officiella EG-sammanhang. Jag talar om de krav som finns bakom och som framställs av utomparlamentariska gruppers representanter. Det är fråga om mycket mäktiga organisationer i Europa, vilket Sven Hulterström borde känna till eftersom jag nämnde detta i min interpellation och också har fått svar på frågan om ”landsvägens frihet” och de krav som framförs i det sammanhanget. För inte så länge sedan hade man en artikel i tidskriften Lastbilen, som jag hoppas att Sven Hulterström läser - vi bör ju göra det oavsett om vi sitter i kommunikationsdepartementet eller inte —, där sådana representanter som jag nämnde, bl.a. representanter för åkarna i Europa, kom till tals. Jag har naturligtvis inte interpellerat ett statsråd för att diskutera med högern, men det finns representanter från det hållet här — Jan Sandberg har ju varit uppe i talarstolen. Om jag vore socialdemokratisk kommunikationsminister skulle jag tycka att det var litet pinsamt att få ett sådant beröm inte bara från Hadar Cars och folkpartiet utan också från den moderate representanten. I varje fall anser jag inte att berömmet tyder på någon större vänsterinriktning på trafikoch transportområdet eller i fråga om EG politiken. Jag vill ta upp ytterligare en sak och kan då utgå från ett ledarstick i Aftonbladet för inte så länge sedan. Det visar att även socialdemokrater är litet oroade över den till synes snabba utvecklingen när det gäller anpassningen till EG, en utveckling som har koppling till transportområdet och därmed i stora stycken till miljön. Precis som man anser i detta ledarstick och i likhet med många socialdemokrater anser jag och andra vpk-are att Sverige naturligtvis skall ha handelsförbindelser också med Västeuropa och EG - det är en självklarhet. Men vad vi varnar för är att vi skall tvingas till beslut här i Sverige — bl.a. ett sådant beslut som beträffande maximivikter och som jag har försökt att debattera med Sven Hulterström — på sådana områden som rör människors liv och hälsa. Jag har inte fått någon kommentar eller något svar på min fråga: Har man inte när det gäller transporter, tunga landsvägstransporter, möjlighet att använda de särregler som finns med hänvisning till liv och hälsa och till negativa miljöeffekter? Det gäller ju chaufförernas arbetsvillkor, arbetstid osv. Det finns inte med några sådana tendenser i Sven Hulterströms svar, och jag har inte heller fått svar på mina frågor om detta här i kammaren. I Aftonbladet står det att man naturligtvis är för en anknytning till EG:s ”inre marknad”. ”Men denna anknytning får inte ske till priset av försämrade miljöregler eller ett offrande av väsentliga inslag i den svenska samhällsmodellen.” Herr talman! Det är precis min uppfattning också.

Herr talman! Senast i går kväll diskuterades i TV våra skatter och vårt framtida skattesystem. Problemen med den typ av skattetricksande som skett i de förlustaffärer vilka föranlett riksdagsskrivelse och avisering av förslag som skall stoppa vissa sådana affärer togs bara upp marginellt i TV-debatten. Affärer liknande den som det stora börsbolaget Skanska och det allmännyttiga bostadsföretaget Göteborgshem kom överens om strax före jul skall stoppas, och det är bra. Ännu bättre hade det varit om affären aldrig hade kommit till stånd eller om man kunnat utnyttja föreliggande möjligheter att stoppa även den affären retroaktivt. Mycket tyder emellertid på att avtalsparterna genom olika kontakter i förväg försäkrat sig om att just deras affär skulle kunna genomföras. Skanska kunde i den bedrövliga affär som vi i en vpk-motion redovisat göra mångmiljonvinster på hyresgästernas och skattebetalarnas bekostnad. Göteborgshems under åren redovisade underskott för det aktuella lägenhetsbeståndet, 4 300 lägenheter, uppgick till ca 1,3 miljarder och kan nu utnyttjas av Skanska till att minska sin beskattningsbara vinst. Genom olika tricks — något annat är svårt att kalla det — övertar Skanska företagsnamnet, och Herr talman! Frågan är om det i ett fall som detta inte hade gått att använda dens.k. generalklausulen och stoppa även Skanska-affären. Helt klart måste väl vara att lagstiftarens mening inte varit att förlustbolagsaffärer av detta slag skall kunna göras. Skatteutskottet anser att vpk-motionen om en lagstiftning som omöjliggör sådana affärer får anses tillgodosedd genom riksdagsskrivelsen och regeringens aviserade lagförslag i samma syfte. Vi räknar från vpk med att lex Göteborgshem inte bara skall förhindra liknande transaktioner med allmännyttiga bostadsföretag, utan få en vidare tillämpning. Till detta får vi återkomma då proposition från regeringen föreligger. Jag har inget annat yrkande än utskottet, och jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! I skatteutskottets betänkande 23 behandlas dels en skrivelse från regeringen, där regeringen meddelar att den avser att vidta åtgärder för att förhindra utnyttjande av förlustavdrag vid försäljning av allmännyttiga bostadsfastigheter, dels en motion från vpk, i vilken man begär att riksdagen ger regeringen i uppdrag att lagstifta mot framtida utnyttjande av sådana förlustavdrag. Herr talman! Jag kan inte se att regeringens meddelande och vpkmotionen tyder på några större meningsskiljaktigheter. I regeringens meddelande, som är daterat den 15 januari, sägs att man avser att vidta åtgärder mot utnyttjande av förlustavdrag som härrör från allmännyttiga bostadsföretag och att dessa åtgärder skall gälla fr.o.m. den 19 januari i år. I vpk-motionen vill man genom lagstiftning förhindra ett framtida utnyttjande av sådana förlustavdrag. Regeringens meddelande innebär att man inom kort avser att framlägga en proposition som väl synes motsvara motionens krav. Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Den minnesgode erinrar sig att det nuvarande regeringspartiet i valrörelsen 1982 lovade att, som man uttryckte det, göra rent hus med narkotika. Det har nu gått fem år. Även om ingen kan ställa krav på att någon skall göra rent hus med knarket på fem år, finns det anledning att fråga sig hur mycket man ändå lyckats med att städa upp. Det finns vissa tecken på att skolungdomarna i viss utsträckning är mindre benägna att använda framför allt hasch. Vi har varit med om sådana fluktuationer i statistiken tidigare, bara för att några år senare bli besvikna. Det är alltså för tidigt att dra några större växlar. Men det finns vissa tendenser enligt statistiken som tyder på detta. I gengäld, herr talman, finns det starka indikationer på att missbruk av tunga narkotikapreparat, som heroin och kokain, samt att en återgång till amfetaminmissbruk i ökande grad äger rum bland äldre ungdomar och vuxna. Situationen på landets kriminalvårdsanstalter har snarare förvärrats. Antalet missbrukare av grov narkotika inom kriminalvården har hela tiden ökat enligt statistiken från kriminalvårdsstyrelsen. Polisens uppgifter från olika polisdistrikt i landet pekar inte på någon som helst minskning av narkotikamissbruket. Vissa uppgifter kan man snarare tolka som så att missbruket ökar, särskilt i storstadsområdena. Det är mot denna bakgrund som vi i dag för diskussion om framför allt kriminalisering av missbruket. Frågan har varit aktuell länge sedan det står klart att högsta domstolens tolkning av nuvarande utformning av narkotikastrafflagen i själva verket lämnar en öppning som gör att eget bruk av narkotika är straffritt. Oppositionen har under föregående år, och också tidigare, fört diskussioner med regeringen om ett förslag till ändringar i narkotikastrafflagen som skulle förhindra fortsatt straffrihet. Diskussioner har pågått under lång tid. Vi är fortfarande oense om hur denna punkt i narkotikastrafflagen skall utformas. Regeringen har nu ett förslag, som utarbetats i november 1986, ute på remiss för yttranden hos en mängd olika myndigheter. Från vår sida har vi inte kunnat acceptera förslaget. Därför har vi också i dagens betänkande reserverat oss på denna punkt. Annars är det vanligt att man avvaktar tills ett förslag har varit på remiss och man har ett färdigt förslag till riksdagen. Vår hållning i denna fråga är sedan lång tid tillbaka så klart utmejslad och vi har diskuterat igenom den så grundligt att vi finner att det också nu är angeläget med en reservation. Vad är det då i detta förslag som vi vänder oss emot? Ja, det är inte utformningen av själva straffbestämmelsen; där har regeringen nu till slut ändå uppmärksammat och förstått hur vi har resonerat. Man har i varje fall i detta förslag från departementet godtagit att tillförsel till kroppen av 7 narkotiskt preparat i fortsättningen skall vara straffbelagt. Det framgår klart och tydligt av förslaget, och vi är tacksamma för att vi har nått så långt. Därutöver har regeringens förslag emellertid inte den kraft som behövs. Regeringen vill t.ex. inte gå med på att det skall vara fängelse i straffskalan för detta brott. På det viset missar man två väsentliga punkter. Det första är att det inte kommer att gå att använda några tvångsmedel för att få fram bevisning, dvs. det blir omöjligt att ta blodprov eller urinprov för att säkra bevisning. Det framgår klart av förslaget att meningen är att bevisning i fortsättningen skall säkras på samma sätt som hittills — genom vittnesbevisning. Var och en som har läst några polisrapporter om hur man försöker få fram vittnen i narkotikamål inser på en gång vilken svaghet som här omedelbart öppnar sig i regeringens förslag. Att få kamrater eller andra som har varit med vid tillförseln att vittna om att vederbörande har tillfört sig själv narkotika torde vara i stort sett ogörligt. Den andra punkten som är mycket allvarlig är att om vi inte har fängelse i straffskalan så omöjliggör det en framtida användning avs.k. kontraktsvård. Utan fängelse i straffskalan kommer en kontraktsvård inte att få den effekt och utgöra den påtryckning på vederbörande som är nödvändig för att vården skall fungera. Mot bakgrund av dessa båda punkter är alltså det förhållandet att fängelse inte ingår i straffskalan en betydande svaghet. Detta är en svaghet som inte enbart finns i narkotikastrafflagen utan även förekommer i andra delar av vår strafflagstiftning. Problemet blir emellertid här särskilt påtagligt om man enbart använder sig av böter. Det är välkänt att stora delar av de grupper som missbrukar narkotika är vad vi brukar kalla bötesimmuna. De har ofta inga pengar och böter är därför någonting som i själva verket inte har någon särskilt påtaglig avskräckande effekt på dem. Den andra delen av det förslag som regeringen har lagt fram för yttrande innehåller en straffrihetsgrund. Detta är en del som vi vänder oss ganska starkt emot. Straffrihetsgrunden innebär att om en missbrukare har sökt behandling för sitt missbruk så skall det inte föranleda åtal. Bakom detta ligger naturligtvis den synpunkten, som jag i och för sig kan ha en viss förståelse för, att man genom kriminalisering av missbruket inte skall förhindra att en vårdbehövande narkoman uppsöker vård. Jag har emellertid svårt att förstå att detta skulle vara en så oerhört väsentlig synpunkt att man måste införa en straffrihetsgrund. Det är faktiskt så att sjukhuspersonalen i vårt land lyder under sekretesslagen. Om en vårdbehövande narkoman skulle uppsöka ett vårdhem eller sjukhus för att få vård för sitt missbruk så är det första sjukhuspersonalen gör naturligtvis inte att lyfta telefonluren och ringa polisen. De försöker i stället att åstadkomma en vettig vård för missbrukaren. Jag har svårt att förstå att frånvaro av straffrihetsgrund skulle hindra en vårdbehövande narkoman från att söka vård.

”Senast förra veckan sökte jag vård för mitt missbruk på vårdinstitutionen”, kan de säga, varpå åklagaren måste nedlägga åtalet. I vart fall när det gäller brottslighet bland de tyngre missbrukarna kan straffrihetsgrunden få den effekten att man i själva verket inte kommer att få några åtal till stånd. Vi har alltså invändningar på två punkter, nämligen dels att fängelse inte ingår i straffskalan — något som är en förutsättning för att man skall kunna använda tvångsmedel och i ett senare skede tillämpa kontraktsvård —, dels den föreslagna straffrihetsgrunden. Detta gör att vi inte kan acceptera det förslag som sänts ut på remiss, och vi har därför sett oss föranlåtna att reservera oss på dessa punkter till förmån för det förslag som framförts i reservationen. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen i justitieutskottets betänkande nr 15.

Herr talman! Narkotikamissbruket är tyvärr alltjämt ett stort problem i vårt land liksom i många andra länder. Tillgången till illegal narkotika är, alla insatser till trots, stor över hela landet. Genom narkotikamissbruket ödeläggs livet för tusentals och åter tusentals unga människor. Många av dem går en för tidig död till mötes. Missbruket påverkar också andra än missbrukarna själva. Föräldrar och anhöriga brottas med ständig oro. Andra människor är rädda för våldet, tillgreppsbrotten och prostitutionen, som ofta följer i knarkets spår. Mot denna bakgrund har folkpartiet än en gång motionerat om en lagstiftning som förbjuder allt icke-medicinskt bruk av narkotika. Lagen skall enligt vår mening utgöra en viktig markering mot missbruket. Den skall vara ett stöd för många familjer. Om jag minns rätt är detta fjärde gången under 80-talet som vi här i riksdagen debatterar samma förslag. Men förutsättningarna för dagens debatt är ganska säregna. Utskottsmajoriteten avstyrker nämligen motionerna utan att ta ställning till sakfrågan. Man hänvisar till en departementspromemoria som nu remissbehandlas. Vi reservanter uppehåller oss i vår reservation vid samma promemoria trots att vi inte vet om den kommer att föreläggas riksdagen som proposition i oförändrat skick. Däremot vet vi att promemorieförslaget inte är tillräckligt långtgående. Även om debattsituationen känns något absurd innebär det omtalade förslaget ett steg i rätt riktning: en utvidgning av det straffbara området i narkotikastrafflagstiftningen. Detta är en nödvändig men inte tillräcklig komplettering. Det visar emellertid att socialdemokraterna nu tycks ha tänkt om, och tänkt om i den riktning som länge anvisats av bl.a. folkpartiet. Hur annorlunda var det inte för bara några år sedan, när vi debatterade frågan? Då påstods det här i kammaren att vi stod för låtsaslösningar och att en kriminalisering av bruket av knark skulle vara ett slag i luften. Det var samma tongångar som vi hörde de åren vi krävde att allt innehav av knark skulle beivras, då vi krävde att uppfattningen att det var ofarligt att inneha narkotika skulle brytas och då vi krävde att praxis skulle förändras så att missbrukare med en hel dagsranson knark på sig inte skulle släppas fria. Men även dessa krav ansågs vara ett slag i luften. Då var det storhajarna man skulle sätta åt. Att ge sig ner på gatunivån ansågs då vara bortkastad tid. Men vi fick en ny attityd. Alla enades om att narkotikamarknaden måste bekämpas från många olika håll. Våra ”låtsaslösningar” tycks nu — åtminstone delvis — ha trängt ända in i regeringskansliet. Från vår sida kommer vi även i fortsättningen att hävda att det skall vara förbjudet att knarka, och att detta klart skall framgå av lagtexten. Utan en sådan paragraf tror jag att vi aldrig kan uppnå vårt gemensamma mål — det narkotikafria samhället. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! Kampen mot narkotikan måste börja hemma, läste jag nyligen i en intervju med en narkotikapolis i Malmö. Detta sades mot bakgrund av att det produceras mellan 500 och 800 ton råopium om året bara i Gyllene Triangeln. Som många också väl känner till krävs det 10 kilo opium för att framställa 1 kilo heroin, vilket betyder en teoretisk årsproduktion av 50-80 ton från samma område. Detta har jag tagit som ett exempel på att det är svårt — ja, mycket svårt — att strypa tillförseln av narkotika från producentländerna. Det kostar stora pengar, och dessutom måste den politiska situationen vara sådan att regeringen i producentländerna har kontroll = annars går det knappast att göra något åt odlingen. Även om vi skall arbeta på bred front mot narkotikan såväl med försök att påverka produktionen som med åtgärder i vårt eget land för att minska konsumtionen, eller snarare komma till rätta med konsumtionen, så har vi de största möjligheterna att påverka den senare delen. Den slutsatsen vill jag komma fram till i mina exempel. På bred front måste vi arbeta — om detta är vi nog alla överens. Det gäller insatser vid våra gränser, det gäller att tull och polis får mera resurser. I detta sammanhang vill jag nämna att vi från centerns sida i budgetförslaget har äskat medel för förstärkningar dels genom en utökning av antalet polistjänster med 350 på tre år för att slippa de omfördelningar från vissa polisdistrikt till andra som nu diskuteras, dels genom ökning av intagningen till polishögskolan med 460 aspiranter per år för att motverka avgångarna. Vi anser dessa satsningar på poliser vara nödvändiga, bl.a. för att intensifiera kampen mot narkotikan, och vi beklagar att regeringen inte är beredd att ställa upp för dessa satsningar på polissidan. Hur mycket heroin och amfetamin som förs in i Sverige förbi tull, knarkhundar och polis är naturligtvis svårt att beräkna, men att en alltför liten del av den illegala införseln stoppas vid gränsen kan vi nog vara överens om. I Skåne, mitt hemlandskap, ropas det efter förstärkningar på dessa områden, speciellt med tanke på den långa kuststräckan och mängden av hamnar. Men samma behov har polisen på åtskilliga håll i vårt land. Förutom att stoppa införseln i landet måste vi alltså satsa på andra förebyggande åtgärder. Information och propaganda mot knark är bra påverkningslinjer. Här finns ständigt mer att göra. Minskning av efterfrågan är ofrånkomlig, om vi skall komma åt problemet. Här är det viktigt med fortsatt samarbete mellan olika myndigheter, och även fördjupat sådant. Det gäller att minska missbruket, och i det sammanhanget måste det anses positivt att narkotikabrottsligheten i landet inte tycks öka. Missbrukare av tung narkotika är inte längre så unga som för tio år sedan, — Prot. 1986/87:74 men haschet har fortfarande stor attraktionskraft på ungdomar. 18 februari 1987 Ett nytt allvarligt problem i samband med narkotikamissbruk har uppkom SRS mit i och med spridningen av aids. Denna sjukdom gör det extra angeläget att gärder. motnarkotikamissbruket på alla fronter bekämpa missbruket. Därmed har det blivit så viktigt att täppa till de luckor i lagen som finns i dag, inkonsekvensen att lagstiftning och praxis lämnar ett visst område straffritt vid konsumtion av narkotika. Flera åklagare och poliser har framhållit att det föreligger svårigheter vid tillämpningen av narkotikastrafflagen vad gäller gränsen mellan straffbart innehav och straffri konsumtion. I många år har vi från centerns sida hävdat att allt icke-medicinskt handhavande av narkotika, alltså även konsumtion av narkotika, måste straffbeläggas. Nu föreligger visserligen ett promemorieförslag till ändring i narkotikalagstiftningen i den riktning vi förordat. Dock innebär förslaget också att påföljden för gärningen skall vara endast böter om gärningen består i eget bruk av narkotika. Det kan också enligt förslaget hända att gärningsmannen kan gå helt fri från ansvar. Detta förslag är vi mycket tveksamma mot. Centern anser att såväl böter som fängelse bör ingå i straffskalan. Fängelse i straffskalan möjliggör att påföljden kan bestämmas till skyddstillsyn och förenas med behandlingsföreskrifter. Kontraktsvård har vi från centerns sida i många år ansett vara ett värdefullt komplement till övriga påföljdssystem, och vi vill ge möjligheter för detta. Dessutom fordrar kroppsvisitation, kroppsbesiktning och blodprovstagning att fängelse finns med i straffskalan. Detta är skälen till vår reservation tillsammans med övriga icke-socialistiska partier. Jag yrkar härmed bifall till reservationen.

Herr talman! Frågan om åtgärder mot narkotikamissbruket och narkotikabrottsligheten har diskuterats livligt här i kammaren under senare år. Det förhållandet är inte särskilt märkligt, för narkotikamissbruket är ett allvarligt samhällsproblem. Bakom siffror om missbruksutvecklingen döljer sig en djup social misär och enskilda tragedier. Det är därför ett stort ansvar för alla som sitter i den här kammaren att ta allvarligt på narkotikaproblemen. En av de viktigaste frågorna för den socialdemokratiska regeringen när den tillträdde hösten 1982 var att målmedvetet satsa på mer effektiva insatser mot narkotika och narkotikamissbruk. En av de första åtgärderna var att tillkalla en kommission, som snabbt skulle ta fram underlag för ett brett program med insatser mot narkotikamissbruket. På grundval av kommissionens arbete har riksdagen tagit ställning till ett omfattande åtgärdsprogram, som nu är under praktisk tillämpning. Bland de frågor som har att göra med justitieutskottets verksamhetsområde kan nämnas att narkotikastrafflagen skärpts i olika avseenden. Det har också blivit ett bättre samarbete mellan polis och socialtjänst mot narkotikamissbruket. Ett brett arbete är på gång inom kriminalvården för att öka samverkan mellan socialtjänst och kriminalvård och för att jobba fram lokala handlingsprogram ute på kriminalvårdsanstalterna, som skall tackla narkotikamissbruket. Det har också tillkommit motivationsoch behandlingsinsat 1 ser vid häktena i Stockholm, Göteborg och Malmö samt vid lokalanstalterna i de tre storstadsområdena. Under förra året anvisades 75 milj.kr. för bekämpandet av aids. I åtgärdspaketet ingår medel för samordnade insatser för narkotikamissbrukare inom kriminalvården. En rad andra projekt bedrivs också inom kriminalvårdens ram, främst för att utveckla möjligheterna till s.k. § 34-placeringar på behandlingshem och i familjevård. Det är alltså ett mycket brett arbete som har bedrivits för att motverka narkotikamissbruk och narkotikakriminalitet. Jag tycker också att det går att avläsa positiva resultat av de här insatserna. Ser man till den registrerade narkotikabrottsligheten, finner man att den har gått ned kraftigt under senare år. Sålunda var de brott mot narkotikastrafflagen som kom till polisens kännedom omkring 70 000 år 1982, drygt 40 000 år 1984 och knappt 40 000 år 1985. Siffran för år 1986 beräknas bli under 35 000. Även antalet lagförda personer har minskat från 8 000 år 1982 till 6 000 år 1984 resp. 1985. När det gäller själva narkotikabrottsligheten kan man alltså säga att den rad av åtgärder som har satts in har lett till en dämpning av densamma. I det avseendet har polisens och tullens insatser varit framgångsrika. Det finns också en rad andra positiva tecken, som visar att vi har börjat få hejd på missbruksutvecklingen, och t.o.m. trängt tillbaka den. Det gäller exempelvis de undersökningar som skolöverstyrelsen gör bland skolungdomen och som visar att andelen ungdomar i årskurs 9 som har prövat narkotika är väsentligt mindre i dag än den var på 1970-talet. Liknande uppgifter kommer fram i de undersökningar som görs bland värnpliktiga. Detta är naturligtvis glädjande. Det är en positiv utveckling även jämfört med den internationella utvecklingen. I stora delar av västvärlden har narkotikaproblemen fortsatt att öka. Det finns också en rad andra positiva tecken, som det finns skäl att understryka. Exempelvis växer det bland ungdomen fram ett medvetande om och ett avståndstagande till drogkulturen. Det är naturligtvis en positiv utveckling, som vi som politiker måste ta fasta på i vårt arbete — ungdomens eget arbete och egna insatser samt vilja att markera avstånd till drogkulturen. Eftersom vi mest pratar om straffrättsliga instrument för att komma åt narkotikamissbruket, finns det vidare skäl att understryka att det faktiskt har visat sig vara möjligt att framgångsrikt, via vård och behandlingsinsatser, komma till rätta med även ett långtgående narkotikamissbruk. Det visar att insatserna på vårdoch behandlingsområdet är oerhört avgörande för våra möjligheter att dämpa narkotikamissbrukets utveckling. Jag har velat peka på de här trenderna som en viss motvikt till det som både Björn Körlof och Hans Petersson i Röstånga sade i talarstolen. Vad är det då dagens diskussion och det föreliggande betänkandet från justitieutskottet handlar om? — Det handlar isolerat om frågan om kriminalisering av narkotikamissbruket, konsumtionen. Det är en fråga som har diskuterats intensivt i riksdagen under de senare åren. De flesta bedömare torde ha uppfattningen att en eventuell kriminalisering av konsumtionen inte får någon omedelbar praktisk betydelse. Den påverkar inte direkt missbruksutvecklingen — och om det sker en påverkan är den mycket begränsad. Men det finns två skäl till att regeringen i denna fråga nu har tagit fram en = Prot. 1986/87:74 promemoria, som är ute på remiss. De två skälen är följande: 18 februari 1987 För det första har den intensiva debatt som förekommit och som fortfarande pågår medfört olägenheter när det gäller intresset för att samhället visar en konsekvent och samlad hållning i narkotikafrågan. Åsiktssplittringen och debatten i denna fråga — på saklig eller osaklig grund — har skapat osäkerhet i fråga om en samlad och konsekvent narkotikapolitik. För det andra har debatten skapat osäkerhet om vad som kan hänföras till å ena sidan straffbart innehav av narkotika och å andra sidan straffritt handhavande av narkotika som äger rum i direkt anslutning till konsumtion. Detta kan medföra praktiska olägenheter och svårigheter för polisen och leda till missförstånd hos allmänheten. Det är av dessa två skäl som regeringen har arbetat fram en promemoria, som går ut på att all befattning med narkotika skall kriminaliseras. Redan tidigare är allt innehav av narkotika straffbart, oavsett om innehavet är för eget bruk eller inte. Nu föreslås alltså att det straffbara området blir heltäckande och omfattar varje form av befattning med narkotika, dvs. även tillförsel av narkotika till kroppen. För den som inte innehaft utan bara använt narkotika föreslås straffet bli enbart böter. I den promemoria som regeringen har utarbetat ägnas stort utrymme åt de olika möjligheter som finns för missbrukare att få vård för sina narkotikaproblem. Grundtanken bakom förslaget är att en person som har blivit beroende av narkotika inte, genom den nya kriminaliseringen, skall avskräckas eller hindras från att söka och få narkomanvård. Detta har kommit till uttryck i en regel, som går ut på att den som enbart konsumerar narkotika inte skall kunna straffas om han har sökt vård innan gärningen kommit till polisens eller åklagarens kännedom. Jag vill understryka tre mycket viktiga saker i denna promemoria. För det första får inte ett förslag i denna riktning leda till att unga människor hindras från att söka vård. För det andra får inte själva berusningstillståndet kriminaliseras — det skulle strida mot all rättstradition. För det tredje tillgodoses i det framlagda förslaget något som mycket ofta hävdas i debatten, nämligen att unga människor inte skall sättas i fängelse enbart till följd av att de är missbrukare. Det framgår av reservationerna och av de borgerligas inlägg att de trots detta förslag inte är nöjda, och nu kan vi alltså renodla diskussionen. De borgerligas förslag skiljer sig från regeringens förslag på två punkter. De vill ha fängelse i straffskalan. De tycker alltså att det är angeläget att missbrukare döms till fängelse enbart på grund av missbruket. De vill inte heller vara med om att skapa garantier för att kriminaliseringen inte skall försvåra för eller hindra människor från att söka vård. Även där har de borgerliga debattörerna tydligen stor tillit till de straffrättsliga metoderna och mindre tillit till det sociala vårdoch behandlingsarbetet. De borgerliga är överens med regeringen om förslaget att all befattning med narkotika skall kriminaliseras, men på dessa två mycket viktiga punkter går de alldeles för långt. De vill alltså sätta unga människor som är missbrukare i fängelse enbart för deras missbruks skull, och de vill inte vara med om att skapa garantier för att det frivilliga vårdoch behandlingsarbetet 13 skall kunna fortsätta på ett framgångsrikt sätt. Prot. 1986/87:74 Vi kommer att få möjligheter, herr talman, att debattera denna fråga i 18 februari 1987 = kammaren senare under året. Regeringen avser att, på grundval av den Aag 7 promemoria som har utarbetats och de remissvar som kommer in, lägga fram en proposition om ändring av lagstiftningen. Den kommer att föreläggas riksdagen i år.

Herr talman! Jag fäste mig först vid att Lars-Erik Lövdén lämnade ett antal sifferuppgifter om utvecklingen av narkotikabrottsligheten. Jag skulle vilja uppmana honom att ta del av regeringens budgetproposition för i år, bil. 4, s. 121, där det talas just om utvecklingen av narkotikabrottsligheten. Där redovisas en del undersökningar som brottsförebyggande rådet har gjort om olika typer av mätningar som kan göras på narkotikabrottsligheten. Denna brottslighet anmäls inte av enskilda människor, utan den är i högsta grad s.k. spaningsbrottslighet. Det handlar alltså om vad polisen själv kan upptäcka. Mycket av den brottslighet man på det här viset upptäcker är alltså ett mer eller mindre tydligt resultat av polisens insatser. Dessutom har riksåklagaren under åren lämnat olika anvisningar för användning av åtalsunderlåtelse vid narkotikabrott. Det leder till ett stort antal förändringar i sifferserierna. Enligt brottsförebyggande rådet är de här förklaringarna de viktiga, och man menar att narkotikabrottsligheten i stort egentligen inte har förändrats alls under denna tid. Men det är rätt som Lars-Erik Lövdén säger — det sade jag också i mitt anförande — att det finns vissa tecken som tyder på att hasch är ett mindre vanligt förekommande narkotiskt preparat bland skolungdomar än det var tidigare. Jag vill också peka på att antalet grava narkotikamissbrukare hela tiden ökat inom kriminalvården. Det kan tolkas på olika sätt. Det kan tolkas som att missbruket håller på att koncentreras just till kriminalvårdens klientel, men det kan också tolkas som att fler och fler faktiskt ägnar sig åt grovt narkotikamissbruk. Jag vänder mig också, herr talman, emot det litet sloganaktiga sätt att uttrycka sig som Lars-Erik Lövdén använder sig av när han säger att vi nu har fått svart på vitt: de borgerliga vill sätta unga människor i fängelse.

Herr talman! Jag känner kanske inte riktigt igen den glädjande statistik 14 som Lars-Erik Lövdén för fram. Det är uppenbart att antalet fall har minskat, men man kan fråga sig vad det beror på. När man har fått ett stort — Prot, 1986/87:74 grepp om narkotikan, beror det ofta på stora insatser av polis och 18 februari 1987 tullmyndigheter. Jag vet inte vilka prioriteringar dessa har haft under de senaste åren. Sedan skall jag också hålla med om att det råder en osäkerhet i lagstiftningen, och det är den osäkerheten som vi under en rad av år har velat ta bort. Många menar att det skall finnas ett klart besked: Det är förbjudet att knarka. Det är ett viktigt budskap till ungdomarna. Ingen ung människa skall lockas att pröva på narkotika på grund av argumentet: Det är inte förbjudet. Jag har, herr talman, litet svårt att här i kammaren diskutera en departementspromemoria, när jag knappt vet hur den ser ut. Jag vet definitivt inte hur den kommer att se ut efter remissbehandlingen, Jag vidhåller fortfarande att debatten här är något absurd. Men jag skall till slut glädja mig åt att det socialdemokratiska partiet har genomgått någon form av omvandling, utom på ett sätt. Man fortsätter med ojusta anklagelser om att vi vill döma till fängelse, fastän man vet att vi i detta land inte kastar tonåringar i fängelse.
Herr talman! Vi kan vara överens om, Lars-Erik Lövdén, att viktiga insatser har gjorts på detta område. Likaså är vi överens om att det har skett attitydförändringar bland våra ungdomar. Det ser jag som mycket viktigt. Däremot behöver det göras ännu mycket mer på den sidan, Det är den allra viktigaste vägen att gå i förebyggande syfte. Men vi är inte överens när det gäller bedömningen att kriminalisering av all befattning med narkotika inte skulle ha någon betydelse. Jag skall citera vad en förälder har sagt: Hur skall jag kunna förklara för mitt barn att det är tillåtet att använda något som är förbjudet att inneha? Det är så ologiskt. — Det håller jag med om, och det är ett av skälen till att det är viktigt att ändra lagen på den punkten. Vi är heller inte överens när det gäller polisens resurser, Jag lade nogsamt märke till att Lars-Erik Lövdén sade att tullens insatser är tillräckliga och att polisens insatser är tillräckliga. Ja, det är tillräckligt bra det man gör med de resurser man har. Jag såg något av debatten i TV i går där Lars-Erik Lövdén verkligen fick höra skäl för att det behövs satsningar på polisens område. Det har skett en minskning av polisens resurser under de senaste åren, medan kriminaliteten och våldet i samhället har ökat. Jag håller med om att det är viktigt att vi alla skall ta ett stort ansvar, att vi skall ta allvarligt på dessa frågor och att det behövs effektivare insatser. Men hur kan man då i samma anförande säga att polisens resurser är tillräckliga? Det är de ju inte, enligt alla som arbetar inom detta område. Det är skälet till att vi från centerns sida vill satsa mera på åtgärder mot narkotikamissbruket och försöker påverka regeringen att inse att ytterligare åtgärder behövs. Att sätta unga människor i fängelse är det inte tal om — det har vi hört här tidigare — men möjligheten bl.a. till kroppsvisitation och kontraktsvård ser vi som mycket viktig.

Herr talman! Först till Björn Körlof: Man skall naturligtvis inte dra alltför stora växlar på kriminalstatistiken; det är också jag väl medveten om. Men jag tycker ändå att de siffror jag visade om brottslighetsutvecklingen sedan 1982 ger en antydan om att det har skett en nedgång av narkotikabrottsligheten. Hur stor den är kan man ha olika uppfattningar om, men siffrorna är så pass tydliga att de visar att en förändring av narkotikabrottsligheten uppenbarligen har skett. När man kopplar samman dessa siffror med andra uppgifter, exempelvis de uppgifter man fått fram från skolöverstyrelsen, av värnpliktsundersökningar och liknande, tror jag att man på goda grunder kan hävda att vi har lyckats pressa tillbaka missbruket. Hans Petersson i Röstånga säger när jag nämner brottsutvecklingen att det kan hända att polisen inte satsat lika stora resurser på detta område under senare år. Han vet inte vad man har prioriterat. Men Hans Petersson sitter ju i rikspolisstyrelsen, och det har klart uttalats att narkotikabrottsligheten är ett av de tre prioriterade områdena i polisens arbete. Man har under senare år starkt prioriterat insatserna mot denna typ av brottslighet. Jag tror alltså inte att man kan hävda att utvecklingen inom narkotikabrottsligheten är beroende av att polisens insatser har minskat. Varför inte fängelse i straffskalan? Jag tycker att denna fråga är så viktig att jag skall ägna några ord åt den. Först och främst är detta en fråga om en ny form av kriminalisering. Enbart det skälet, menar jag, borde tala för att man inskränker sig till straffskalan för böter. Det viktiga är att vi inte skapar en lagstiftning som förhindrar eller på något sätt riskerar att unga människor låter bli att söka vård och behandlingsinsatser. Jag tror inte man blir bättre eller får hejd på sitt missbruk av att sitta i fängelse. Jag tror att det är genom vård och behandlingsinsatser — i första hand frivilliga vårdoch behandlingsinsatser med en motivation från missbrukarens sida — som man kan nå framgång när det gäller att bekämpa missbruk. Det borgerliga förslaget — både synsättet på straffrihetsregeln och kravet på fängelse i straffskalan — skulle allvarligt försvåra det frivilliga vårdoch behandlingsarbetet. Uppbyggnaden av denna vårdoch behandlingsform pågår ganska framgångsrikt runt om i landet.
Herr talman! Jag har förståelse för att Lars-Erik Lövdén vill tolka kriminalstatistiken som han uttryckte det: att man på goda grunder kan hävda att man lyckats pressa tillbaka narkotikabrottsligheten. I annat fall kommer socialdemokraternas valslogan från 1982 att göra rent hus med knarket att te sig litet besvärlig inför mötet med väljarna 1988. Jag tror — precis som Lars-Erik Lövdén sade — att man skall vara utomordentligt försiktig med kriminalstatistiken när det gäller just narkotikabrottslighet. Jag tror att mörkertalen är mer utpräglade på detta område än på många andra. Det är alldeles uppenbart att detta är en brottslighet som i helt avgörande grad kommer fram genom polisens och tullens insatser och som inte anmäls av enskilda människor. Helt klart är att förändringarna i sifferserierna beror på förändrad åtalspraxis och även i hög grad på de insatser polisen gjort mot framför allt gatulangningen. De höga siffror vi — Prot. 1986/87:74 hade när det gäller brottsligheten under det tidiga 80-talet berodde framför 18 februari 1987 allt på polisens insatser mot gatulangningen. Men dessa insatser har avstannat i Stockholmsområdet det senaste året. Även om man försöker vara optimist skall man vara realist när man tittar på narkotikabrottslighetens utveckling. Det finns mycket som talar för att tung narkotika i ökande grad kommer in i landet. Detta kan också förklara att en så stor andel av kriminalvårdens klientel är tunga narkotikamissbrukare. En liten synpunkt på detta med fängelse i straffskalan: Från moderata samlingspartiets sida har det från början varit helt klart att förstagångsförbrytare — när det gäller denna typ av brottslighet — inte skall dömas till fängelse utan i första hand till böter. Bötesstraffet skall uppfattas som en varning. Naturligtvis måste upprepad brottslighet leda till straffskärpningar. Vid upprepad brottslighet handlar det mer eller mindre om utvecklat missbruk och dessa missbrukare är bötesimmuna. Då måste en annan typ av påföljdssystem skapas. Avsikten är naturligtvis inte att sätta dessa missbrukare i fängelse utan att med hotet om fängelse som en realistisk bakgrund ge dem vård av något slag. Kontraktsvård är en möjlighet. Man kan också tänka sig olika typer av villkorliga domar med föreskrifter om vård. Lars-Erik Lövdén hävdar att vård måste fram, men den måste kombineras med en realism i bedömningen av hur straffskalan skall vara utformad.
Herr talman! Det är självklart, Lars-Erik Lövdén, att jag är medveten om statsmakternas prioriteringar. Man prioriterar kampen mot narkotikabrotten. Men det är faktiskt inte så enkelt; det beror nämligen också på hur många poliser som finns tillgängliga inom de enskilda polisdistrikten för att göra de särskilda razzior Björn Körlof talade om — razzior som gjordes för ett antal år sedan i Stockholm men som jag inte hört något om på flera år. Det är alltså fråga om tillgång till personal. Hur mycket kan man avstå? Jag vill också säga att vi kan aldrig stoppa inflödet av den illegala narkotikan oavsett vilka prioriteringar vi gör i riksdagen eller vilka prioriteringar regeringen gör. Det beror helt enkelt på antalet konsumenter. Den dag då det inte finns några konsumenter kommer försäljarna inte att ha någon att göra affärer med. Vi måste alltså försöka stoppa konsumtionen. Därför är det naturligt att vi ger människor ett klart och rakt besked: Det är förbjudet att knarka! Det är en ståndpunkt som vi i folkpartiet har drivit en rad år och som vi förmodligen kommer att driva också i nästa valrörelse.
Herr talman! Det finns många grupper i samhället som inte tillräckligt har fått del av de förebyggande åtgärderna, vilka är så viktiga. För att kunna ge mer information bör vi i större utsträckning än hittills anlita föräldrar till barn med drogproblem. Det har fattats beslut om prioriteringar på många områden, t.ex. för att bekämpa den ekonomiska brottsligheten, narkotikabrottsligheten och den traditionella brottsligheten mot enskilda. Det har också talats om priorite 17 ringar för att behandla ansökningar om asyl liksom det har sagts att det bör ske en prioritering vad gäller fotpatrullering av poliser och kvarterspoliser. Ja, prioriteringar behövs, men det går inte att göra dem samtidigt som antalet polismän i landet sänks och resurserna minskar. Den ekvationen går inte ihop. Det årliga antalet avgångar inom poliskåren uppgår till ca 460; medan intagningen till polishögskolan enligt regeringens förslag kommer att uppgå till enbart 150. Det rimmar illa med behovet, och det är mot den bakgrunden som vi har föreslagit en intagning av 460 elever. Är det skälet till att Lars-Erik Lövdén inte vill nämna något om obalansen på resurssidan? Är det för känsligt? Det finns, som jag sade tidigare, en mycket kraftig opinion ute i landet för en omfördelning av 350 tjänster. Orsaken är naturligtvis de nuvarande bristerna, men dessa brister måste enligt vår mening avhjälpas genom en utökning av antalet tjänster.